Herr talman! Statsministern svär sig fri från ansvar för de organisatoriska bristerna i samband med Sydafrikasatsningen. Han har också gjort sitt bästa för att beskriva resan som en politisk framgång. Han sade tidigare här att all den information som vi har från Sydafrika är positiv, men så är det väl ändå inte riktigt. Den sydafrikanska tidningen The Star skrev fritt översatt den 23 november under rubriken Svensk blunder gör Mbeki stum: Två diplomatiska blunders strax efter varandra av den svenska statsministern under en gemensam presskonferens med president Mbeki såg till att den svensk-sydafrikanska partnerskapsveckan fick en allt annan än bra start. Tidningen skrev sedan om hur statsministern först i strid med protokollet presenterade Sveriges nya ambassadör i landet utan att Sydafrika gett sin acceptans. Därefter generade han, enligt tidningen, presidenten öppet, genom att ta debatt om realismen i tidtabeller för sysselsättningsmål, under pågående presskonferens. Det är dessvärre inte första gången som liknande saker händer under statsministerns utrikes resor, vilket bidrar till en otydlig bild av svensk utrikespolitik. Vi minns alla när Persson på utrikes resa lovade att stödja de baltiska ländernas strävan efter Natomedlemskap, vilket dementerades av UD och landade i ett frågetecken som ännu inte har rätats ut. Vi minns också alla när han besökte Folkrepubliken Kina, där han talade om landets stabilitet och sedan ställdes inför misstroendevotum i riksdagen. Detta leder fram till två frågor. För det första: Bär inte statsministern ansvaret ens för de egna politiska felstegen när han nu har svurit sig fri från de organisatoriska? För det andra: Rådgör inte statsministern med utrikesministern och med UD innan han agerar på utrikes resa?
Herr talman! Det är möjligt att Tolgfors inte känner till hur det gick till på presskonferensen. Och den tidning som han citerade kanske inte alltid är så oerhört vänligt inställd till den sydafrikanska regeringen. Det finns andra bottnar i detta. Men låt mig svara på de två frågor som togs upp i sak. Först: Vi har en ny ambassadör på väg till Sydafrika, Helena Nilsson, känd i den här församlingen som en av våra kunnigaste och mest erfarna utrikespolitiker med ett långt engagemang inte minst för ett fritt Sydafrika. Det är klart att den saken var diskuterad med presidenten innan vi gick till presskonferens. Så gör man vänner emellan. Det finns inget som helst problem med den saken. Det andra, och det är egentligen mer politiskt dråpligt på sätt och vis: Det var under presskonferensen ett inlägg från Mbeki där han sade: Inte ens min kollega kan tala om när arbetslösheten i Sverige kommer att vara under 4 %. Alla som sitter i den här kammaren förstår nog att i en sådan situation måste man lite försiktigt påpeka - och vi skrattade gott åt det båda två - att vad vi har ägnat oss åt i Sverige i snart fem års tid är att faktiskt tala om när den tidpunkten ska inträffa. Med mycket gott humör och med en stor gemenskap som är politiker emellan som tillhör samma internationella organisation - vi är båda medlemmar i Socialistinternationalen - hade vi en presskonferens som var väldigt avspänd och väldigt trevlig. Det finns ingenting ouppklarat oss emellan. Däremot är det återigen, som jag sade förut, lite märkligt att moderaterna försöker blåsa upp det här till någonting som är ett bekymmer. Det hade varit intressantare att få veta hur moderaternas kontakter och samarbete med Sydafrika har sett ut historiskt och hur de ser ut i dag och var moderaterna har sina relationer.

Herr talman! Det är faktiskt serien av utrikespolitiska blundrar som är skadlig för Sverige. Det händer gång på gång att statsministern och UD drar åt olika håll, och det skapas gång på gång särlösningar för att hantera utrikespolitiska frågor, vare sig det är inom ramen för Östersjömiljarden eller inom ramen för Sydafrikasatsningar eller annat. Det sker uppenbarligen också okoordinerat mellan Statsrådsberedningen, statsministern och Utrikesdepartementet. Det är det som vi moderater menar är skadligt. Det är inte riktigt ett seriöst sätt att hantera utrikespolitiska frågor på.
Herr talman! Det är så, som jag sade förut, att detta med utrikesrelationer är en naturlig del av en statsministers vardag. Det är någonting som vi ägnar oss åt på ett genomtänkt och planerat sätt. Jag vill hävda att det i det här fallet har gjorts med stor framgång, med undantag för de misstag och blundrar som skedde omkring framför allt konsertarrangemangen. Den arbetsfördelning som vi har i vår regering mellan statsministern och utrikesministern kanske också är något mer jämbördig än den arbetsfördelning som rådde i den regering som leddes av en moderat statsminister. Vi har ett utomordentligt väl fungerande samarbete. Just nu har vi den unikt goda förutsättningen att när vi kommer till länder som Sydafrika och Moçambique möter vi människor som tillhör samma politiska sfär som den svenska regeringen, vilket för övrigt också är fallet i de flesta europeiska länder. Det är naturligtvis någonting som vi gläds över, och det ger rikhaltiga tillfällen till ordentliga politiska meningsutbyten, vänligt, öppet och i demokratisk anda, precis som hela Sydafrikasatsningen.

Fru talman! Det känns något egendomligt att komma in i debatten flera timmar efter utskottsrundan. Adrenalinet har sjunkit något, och den polemiska förmågan blir kanske inte lika stor som den hade varit om jag hade kommit in i debatten före uppehållet. Jag ska ändå börja med att ställa ett par frågor till Inga Berggren som förde moderaternas talan i den bostadspolitiska debatten för några timmar sedan. Min första fråga är: Hur kan ert krav på marknadshyror förenas med ert önskemål om lägre boendekostnader? Min andra fråga är: Hur stämmer moderaternas agerande i Stockholm, med ett vinstuttag på 4 miljarder kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen, överens med kravet på lägre hyror? Min tredje fråga är: Hur går det att förena den markpolitik som bedrivs i moderatledda kommuner, och som leder till markkostnader för upplåten eller försåld mark på 3 000-5 000 kr per kvadratmeter, med en ökad bostadsproduktion och lägre boendekostnader i nyproduktionen? Min fjärde fråga är: Om jag förstod Inga Berggren rätt tyckte hon att det var väldigt angeläget att få till stånd en ökad produktion av särskilt hyresrätter. Hur går agerandet i moderatstyrda kommuner, där man i princip förbjuder allmännyttan att bygga nytt, ihop med ert önskemål om en produktion av fler hyresrätter? Jag skulle kunna fortsätta att ställa frågor utifrån den moderata politik som bedrivs i moderatledda kommuner och som jag ser som svårförenliga med de önskemål som moderaterna framför i debatten. Jag skulle gärna vilja att Inga Berggren i den kommande replikrundan ägnade sig åt att försöka besvara några av de frågor som jag nu har ställt. Fru talman! Den sociala bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken, och jag tyckte att Agne Hansson underströk det på ett betydelsefullt och förtjänstfullt sätt i debatten. Ibland har jag blivit något irriterad när vi har diskuterat bostadspolitik för att man i väldigt generella termer har dömt ut den sociala bostadspolitik som nu har bedrivits under årtionden. Vi har genom den sociala bostadspolitiken i Sverige byggt upp ett bostadsbestånd med hög standard, både ytmässigt och innehållsmässigt, och med en standard som i förhållande till de allra flesta andra länder är relativt jämnt fördelad. Det går bra att gå ut i Europa och titta i andra länder hur det ser ut på bostadsmarknaden. Vi har bostadsförhållanden i Sverige som hävdar sig mycket väl och som standardmässigt, både när det gäller yta och innehåll, överstiger bostadsförhållandena i de allra flesta länder. Det är resultatet av en framgångsrik social bostadspolitik i Sverige. Med det har jag inte sagt att det inte finns problem. Det finns naturligtvis problem. Vi har en omfattande boendesegregation, ett problem som inte enbart bostadspolitiken kan lösa utan som kräver insatser på en mängd andra politikområden. Vi har också boendekostnader som i förhållande till disponibla inkomster är väl höga. Men att utifrån det döma ut hela den svenska bostadspolitiken tycker jag är lite övermaga. Att ha tillgång till en god bostad till en rimlig kostnad och att kunna försörja sig genom arbete eller på annat sätt är grundbultar i varje människas liv. Dessa förutsättningar för ett gott liv är också avgörande för om vi i praktiken ska kunna tillgodogöra oss värdet av en god skola, vård och omsorg. Det är kommunerna som har det direkta ansvaret för bostadsförsörjningen. Staten ska svara för att det finns ändamålsenliga regler på bostadsmarknaden och ett finansieringssystem som stöder byggandet av bostäder. Det innebär att vi även i framtiden måste ha en nationell bostadspolitik som understöder målet om goda bostäder för alla till rimliga kostnader. Och det behövs även i framtiden en blandning av olika upplåtelseformer över hela landet för att garantera människors olika behov av bostäder. Jag ser tre huvudfrågor som det är angeläget att vi under de närmaste åren ägnar oss åt inom det bostadspolitiska området. Den första frågan är naturligtvis bostadsförsörjningen. Jag återkommer till den. Den andra frågan är nya former för en utveckling av allmännyttan och ett ökat hyresgästinflytande. Den tredje frågan är att successivt minska boendekostnadernas andel av den disponibla inkomsten. På kort och medellång sikt är det naturligtvis bostadsförsörjningen som står i centrum. Bostadsbyggandet har legat på en låg nivå under de senaste åren. Och även om vi nu ser en ganska kraftig ökning av bostadsbyggandet räknat i procent - i år är ökningen omkring 45 % - sker det från en utomordentligt låg nivå, en historiskt låg nivå. Vi behöver öka bostadsbyggandet i Sverige till ca 25 000 lägenheter om året under ett antal år för att kunna motsvara den efterfrågan på bostäder som växer fram särskilt i tillväxtregionerna. Regeringen tar bostadsbyggandet på stort allvar. Vi vet ju samtidigt att det är en komplex frågeställning. Vi som har arbetat med bostadspolitiska frågor under många år känner ju väl till att det är en komplicerad fråga att snabbt öka bostadsbyggandet. Det handlar inte bara om att trycka på en knapp, utan det är många knappar som vi måste trycka på för att vi ska kunna öka bostadsbyggandet till de nivåer som vi önskar. En sådan fråga som vi ganska tidigt uppmärksammade var den bristande plan och markberedskapen. Vi gav då länsstyrelserna i tillväxtregionerna i uppdrag att kartlägga mark och planberedskapen inom respektive län. Det var naturligtvis en varierande situation, men vi kunde konstatera av det underlaget att det i vissa tillväxtregioner fanns en klart bristande plan och markberedskap. Jag brukar säga att detta kanske inte är så märkligt. Under den ekonomiska kris som vi genomled under 90-talet var det många kommuner som drog sig tillbaka lite grann och som inte har sett att efter krisen kommer något annat. Framförhållningen har varit dålig. Beredskapen för den tillväxtperiod som vi nu är inne i i svensk ekonomi har inte alla gånger varit så väl utvecklad från många kommuners sida. I Stockholms län är problemen särskilt stora. Regeringen har därför som bekant givit landshövding Ulf Adelsohn i uppdrag att ta upp direkta överläggningar med kommunerna i Stockholms län för att diskutera möjliga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsområdet. Jag är medveten om att det inte enbart handlar om att ta fram planer för bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. Stockholmsregionens situation och svårigheter ur plansynpunkt har lika stort samband med infrastrukturen här. Frågorna om en bostadsinfarkt, som någon har kallat det, som börjar växa fram i Stockholmsregionen tror jag måste kopplas ihop med ett samlat grepp på infrastruktursatsningarna om vi ska kunna få fram ett bostadsbyggande i nödvändig omfattning. Fru talman! Jag underströk inledningsvis att kommunerna har det direkta ansvaret för att det byggs bostäder. Detta förutsätter en aktiv kommunal markoch planpolitik. Bostadsbyggandet måste ju samplaneras med utvecklingen av övrig samhällsservice som skolor, kommunikationer och barnomsorg. Men det krävs också att kommunerna använder sig av de andra bostadspolitiska instrument som står till förfogande. De allmännyttiga bostadsbolagen är ett sådant bostadspolitiskt instrument. Ett annat sådant är att noga titta över sina markkostnader och sin avgiftssättning för att på det viset hålla tillbaka nyproduktionskostnaderna. Staten har genom åren med subventioner och andra regler underlättat för kommunerna att ta sitt bostadspolitiska ansvar. Som resultat av den politiken har vi i dag kommunala bostadsföretag i det helt övervägande antalet kommuner i landet. Det är ingen slump att staten har underlättat och subventionerat framväxten av ett stort allmännyttigt bostadsbestånd. Det var en medveten bostadssocial och bostadspolitisk strategi som hade en bred uppslutning bland de politiska partierna. Denna bostadspolitiska strategi sade följande: Vi ska inte i Sverige välja den väg som man har valt i många andra länder, nämligen att bygga rena socialbostäder för de grupper som har sociala problem. Vi ska i Sverige bygga upp ett bostadshyresrättsbestånd som är attraktivt för breda grupper i samhället så att det inte omedelbart står stämplat i pannan på någon att om du kommer från det kommunala bostadsbeståndet så har du sociala problem eller tillhör en familj som är socialt utsatt. Detta är den ideologiska bakgrunden till uppbyggandet av det stora allmännyttiga bostadsbeståndet. Jag och regeringen är utomordentligt angelägna om att behålla den profilen även framöver. Vi vill inte slå in på den väg som många andra länder har slagit in på, nämligen att bygga renodlade socialbostäder. Det är i detta perspektiv man ska se dels den sanktionslagstiftning som infördes i våras mot utförsäljningar och oskäliga vinstuttag för de kommunala bostadsbolagen, dels den utredning som vi har tillsatt för att utveckla och förnya allmännyttan. 30 december, och ska sedan följas av en parlamentarisk beredning som fram till den 1 november nästa år ska lägga fram konkreta förslag på en reformerad och utvecklad allmännytta. Detta ska därefter följas av en proposition som ska föreläggas riksdagen våren 2001. Detta är det tidstempo som vi arbetar med om en förnyad och utvecklad allmännytta. I grunden ligger att vi även i framtiden ska ha ett alternativ med icke vinstdrivande bostadsföretag som utmärks av att vara ansvarsfulla, långsiktiga och spekulationsfria fastighetsägare. Jag kan till stora delar instämma i Agne Hanssons anförande. Det var ett klokt anförande med väldigt bra sociala bostadspolitiska utgångspunkter. Det var också ett försvar för de allmännyttiga bostadsföretagen, och det gladde mig särskilt. Agne Hansson ställde ett par frågor till mig, och jag ska försöka besvara dem. Först gällde det bruksvärdessystemet. Det är bekant för Agne Hansson att regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga bruksvärdessystemet och dess tillämpning. Den kartläggningen är klar i mars månad, och efter det får vi bedöma vilket reformbehov som finns när det gäller hyressättningssystemet i När jag har tittat på de här frågorna kan jag konstatera att de stora problemen hänför sig till Stockholmsområdet. Det är där vi har debatten. På många andra håll i landet fungerar bruksvärdessystemet på det sätt som var avsett en gång i tiden, nämligen att på ett nyanserat sätt spegla hyresgästernas värderingar av boendet. Nu får vi se vad kartläggningen leder fram till. Om den visar att det finns behov av att göra förändringar av bruksvärdessystemet är naturligtvis regeringen beredd att göra det. Jag vill dock understryka att regeringen naturligtvis inte vill släppa bruksvärdesprinciper som hyresförhandlingssystem och övergå till rena marknadshyressättningar. Den andra frågan som Agne Hansson ställde gällde neutraliteten i beskattningen. Detta är en oerhört central fråga framöver för att hävda hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Här har Fastighetsskatteutredningen ett klart uppdrag att lägga fram ett förslag som åstadkommer neutralitet i beskattningen. De steg som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu har tagit i några omgångar med en sänkning av fastighetsskatten för hyreshus indikerar naturligtvis också den uppfattning som regeringen har haft - det finns en skevhet i beskattningen i dag. Vi har alltså att se fram emot ett förslag från Fastighetsskatteutredningen här på vårkanten om att åstadkomma neutralitet i beskattningshänseende. Reformarbetet när det gäller allmännyttan är alltså i full gång. Vi ska utveckla och förnya allmännyttan, och vi ska bibehålla ett stort icke vinstdrivande bostadsbestånd. Kommunerna ska även framöver kunna använda sig och ha användning av allmännyttiga bostadsbolag som ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Jag vill lägga till en sak som gäller allmännyttan och som kanske visar att jag inte helt hade tappat perspektivet, den polemiska förmågan och upprördheten under de här timmarna. Det gäller de påhopp som görs på allmännyttan utifrån att det finns ett stort antal tomma lägenheter i landet. Varje gång jag hör påståenden om att detta är ett uttryck för allmännyttans misslyckande så blir jag upprörd. För vad handlar det om? Jo, det handlar om att kommuner i Bergslagen, i Norrland och på andra håll i landet stod inför en situation att när bruket skulle expandera och nyanställa kom direktörerna till kommunen och sade: Ni måste bygga bostäder för de nyanställda! Ingen annan gjorde ju det. Då gjorde kommunen det - för att få arbetstillfällen till orten och för att klara av brukets och industrins expansion. Kommunen såg till att försörja industrin med arbetskraft. Sedan packade bruket ihop. Industrin stängde dörren och drog någon annanstans eller lade ned tillverkningen. Då stod kommunerna där med tomma lägenheter. Detta är inte ett uttryck för allmännyttans misslyckande! Det är ett uttryck för den väldiga strukturomvandling vi har haft och har i Sverige. Och i dag är det ett uttryck för en allt starkare framväxt av en regional obalans. Vi ska inte föra en regionalpolitisk debatt i dag även om det finns mycket att säga om det. Regionalpolitiken har naturligtvis väldigt stora uppgifter och ett stort ansvar under kommande år för att få fram en mer balanserad utveckling i Sverige. Men kom inte påstå att det faktum att vi har tomma lägenheter i allmännyttan i olika delar av landet är ett uttryck för allmännyttans fiasko och misslyckande! Då brister insikten. Fru talman! Det krävs en mängd åtgärder för att vi ska kunna få till stånd ett ökat bostadsbyggande och för att inte bostadsbristen i sig ska vara hämmande för tillväxten i Sverige. En viktig uppgift är att fokusera på produktionskostnaderna. Byggkostnaderna skiljer sig väldigt mycket i landet alltifrån 8 000-9 000 kr per kvadratmeter i Svedala till regelmässigt 18 000-20 000 kr i Stockholmsområdet. Även om det finns skillnader i förutsättningarna för byggandet - det är naturligtvis billigare att bygga där markpriser och markförhållanden är fördelaktiga - kan inte det förklara hela skillnaden i produktionskostnaderna. Byggkostnadsdelegationen har också i sina studier funnit att det är fullt möjligt att åstadkomma lägre produktionskostnader med bibehållen kvalitet. Genom effektiva byggprocesser och produktionsmetoder och genom ett ansvar där byggare, beställare och kommun fokuserar på produktionskostnaderna går det att åstadkomma lägre produktionskostnader och därmed också lägre boendekostnader. Det är alltså sammantaget en mängd åtgärder som behövs nu för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och en press på boendekostnaderna.

Fru talman! Det går en skarp ideologisk gräns mellan moderaters och socialdemokraters bostadspolitik. Även om Moderaterna väver in sina bostadspolitiska mål i vackra ord om valfrihet och ökat ansvar för de boende, kan det inte dölja vad de egentligen syftar till med sin politik. De vill avskaffa den sociala bostadspolitiken och ersätta den med en renodlad marknadsliberal politik. Det sägs rakt ut i reservationen att kommunerna och samhället ska träda tillbaka och marknaden ta över. På Moderaternas bostadsmarknad ersätts målet om en god bostad till rimliga kostnader med ett system som innebär att de som har goda inkomster också kan få bra bostäder medan de som har sämre inkomster inte har förutsättningar för det. I Moderaternas politik handlar det om avskaffade bostadssubventioner, utförsäljning av kommunal mark, övergång till marknadshyressättning och om att kommunerna ska träda tillbaka på bostadsmarknaden och att de kommunala bostadsföretagen ska avvecklas. Den politiken skulle leda fram till extrema skillnader i boendet och svårigheter för breda samhällsgrupper och socialt utsatta hushåll att efterfråga en bra bostad. Det betyder högre boendekostnader och kraftigt ökad boendesegregation. När jag läser de övriga borgerliga partiernas reservationer finner jag visserligen att det i flera fall finns likheter med Moderaternas förslag, men - och det är glädjande, inte minst för de boende - det finns också stora skillnader mellan partierna. Dessa skillnader är så stora att det rimligen inte finns några förutsättningar för Moderaterna att i praktiken få igenom sin boendefientliga politik. Det är regeringens bestämda avsikt att utveckla och fördjupa den sociala bostadspolitiken. Därför behöver bostadsförsörjningsansvaret tydliggöras, nyproduktionen understödjas och boendekostnaderna som andel av disponibel inkomst minska. Ett viktigt inslag i en sådan politik är att se till att vi även i framtiden kommer att ha ett tydligt ansvar för bostadsförsörjningen och ett stort och starkt inslag av bostadsföretag som drivs utan enskilt vinstintresse och som är öppna för alla grupper av medborgare.

Fru talman! Vi diskuterade ju en del om hyressättningssystemet häromveckan, närmare bestämt den 4 november, Lars-Erik Lövdén. Där talade jag bl.a. om att ompröva nuvarande tillämpning av det här systemet. Första steget skulle i så fall vara att ta bort allmännyttans hyresledande roll. Det skulle i sig vara ett första steg. Vi har diskuterat detta, och jag har gett en inriktning. Det kan vara någonting att diskutera vidare kring. Det är samtidigt intressant att ta del av vad Bengt Owe Birgersson säger om både allmännyttans framtid och hyressättningssystemet. Han menar att hyressättningen måste spegla hyresgästernas värderingar av lägenheten. Det är helt klart att någonting måste göras åt hyressättningssystemet. Så långt kan vi väl ändå vara överens? Lars-Erik Lövdén talar väldigt mycket om kommunernas ansvar. Jag håller med om det. Det är viktigt att man diskuterar bostadspolitiken i kommunerna. Men vad gör regeringen när kommuner försöker lösa en del sådana problem? Jo, man sätter hinder i vägen. Man straffar kommunerna när de vill sälja ut delar av bostadsbolag och man genomdrev kvalificerad majoritet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Nu förhalar också regeringen riksdagens beställning om förslag till ägarlägenheter. Vad kan det bero på att det inte byggs hyreslägenheter? I Stockholm beror det på ett politiskt beslut där man satte en takhyra, vilket föder osäkerhet. Jag menar att det är socialdemokraterna i Stockholm under tidigare mandatperiod och regeringen som är skyldiga till detta.

Fru talman! Jag tycker nog att Inga Berggren får bestämma sig när det gäller argumentationen. Före uppehållet i debatten hävdade Inga Berggren med stor emfas att det är viktigt att vi utvecklar hyresrätten och att vi får ett större bestånd av hyresrätter. Inga Berggren hävdade också att det är viktigt att vi sänker boendekostnaderna. Men det här inlägget präglades av ett annat budskap. Det handlade om att underlätta övergången från hyresrätt till bostadsrätt, omvandlingen från hyresrätt till bostadsrätt. Det handlade om att se till så att de moderata kommunledningarna får möjlighet att genomföra sin politik med utförsäljningar av allmännyttan. Det handlade tyvärr också om ett försvar för marknadshyressättningssystemet. Frågan om marknadshyror eller inte är en gammal traumatisk fråga för Moderaterna. Numera försöker man dölja det med något nyordsbegrepp om rättvisa hyror. Men det ni kräver i era programförklaringar - även om Inga Berggren nu säger att ni tar ett första steg - är ju en övergång till marknadshyressättning. Det skulle leda till dramatiskt höjda hyror i många områden i Sverige. Jag tycker att Inga Bergren ska ta sig tid att åka över till Finland och studera effekterna av frisläppandet av hyressättningen i delar av bostadsbeståndet i Finland. Det har lett till dramatiskt höjda hyror. Hur går det att förena med det som sades före uppehållet om vikten av att åstadkomma lägre boendekostnader?
Fru talman! I sitt anförande tog Lars-Erik Lövdén upp frågan om hur viktigt det var att kommunerna tog sitt ansvar. Det håller jag med om. Ibland hävdar Lars-Erik Lövdén att vissa kommuner inte tar det ansvaret. Men vad gör regeringen? Mycket lite. Exempelvis i diskussionen om de effekter som skatteutjämningssystemet ger anser jag att det är kontraproduktivt. Många kommuner drabbas av högre kostnader för utjämningen än vad ökade skatteintäkter ger. Det innebär att kommunen får en kostnad för varje ny invånare som får jobb eller för varje invånare med arbete som flyttar in i kommunen som överstiger de ökade skatteintäkterna från deras insatser. Nog är det paradoxalt ändå, Lars-Erik Lövdén, att två områden som motverkar utvecklingen kan falla inom samma ministers ansvarsområde. Jag syftar på att Lars-Erik Lövdén ansvarar för kommunernas ekonomi och för bostadsfrågor. Hur kan det gå att förena? Till slut upprepar jag så frågan: När kommer ägarlägenhetsförslaget på riksdagens bord?
Fru talman! Jag tror kanske att Inga Berggren, om hon har följt riksdagsdebatterna under hösten och även i våras, har noterat att jag har sagt att regeringen avser undanröja den negativa marginaleffekt som finns i utjämningssystemet. Det är ingen stor och dramatisk fråga. Det är en negativ marginaleffekt som innebär att vissa kommuner får upp till en tiondels lägre tillväxt av sina skatteintäkter än genomsnittet i landet. Vi ska rätta till den, som jag har kallat det, skönhetsfläcken, så kanske vi kan lyfta den debatten åt sidan. Jag noterar, när moderaterna i Stockholm för sin vulgärpropaganda om att skatteintäkter minskar från ett år till ett annat, att den frågan väl också är utagerad. Den sakliga analysen visar ju att så inte är fallet. Jag noterar också att de moderatstyrda kommuner i Stockholmsområdet som har fört vulgärpropagandan anser sig ha en sådan god kommunalekonomi att man har råd att sänka skatten. Det är Solna kommun, Stockholms kommun, och vi kan fortsätta uppräkningen. Jag tror att det mer är ett krystat argument för att försöka lyfta över ansvaret på regeringen för ett bostadspolitiskt misslyckande i Stockholmsområdet - ett bostadspolitiskt misslyckande därför att man inte tar sitt bostadsförsörjningsansvar i Stockholm. Man vill sälja ut de kommunala bostadsbolagen. Man bedriver en markpolitik som inte gör det möjligt att bygga till rimliga boendekostnader. Man plockar ut pengar från bostadsföretagen - 4 miljarder kronor - och omvandlar hyresrätter till bostadsrätter för samma belopp. Det är 8 miljarder för bostadssektorn som skulle kunna användas offensivt bostadspolitiskt i Stockholmsområdet. Det bär Inga Berggrens moderata partikamrater ansvar för i Stockholm.
Fru talman! I många sammanhang har ministern betonat kommunernas ansvar när det gäller bostadsförsörjningen. De måste planera bättre, ändra sin markpolitik, se över taxor och avgifter, m.m. Det håller jag naturligtvis med om. Men när det gäller statens ansvar blir det lite otydligare. Vilket ansvar anser ministern att staten har för ny och ombyggnation? Behöver räntebidragsreglerna ändras, som t.ex. Boverket föreslår? Blir det något investeringsbidrag? Hur blir det med fastighetsskatten för flerfamiljshus? Är ambitionen att den ska sänkas ytterligare för att få ned hyrorna? Och vem har egentligen det yttersta ansvaret för rätten till en god bostad till ett rimligt pris? Är det inte dags att vi börjar prata om vård, omsorg, skola och boende som fyra viktiga frågor att se på gemensamt? En annan fråga gäller bostadsförsörjningen kopplat till boendekostnadsfrågan. Jag kan inte se att man kan skilja på det. Det innebär ju att man visserligen kan få en bostadsförsörjning men som faktiskt vänder sig till dem som har pengar. Statens räntebidrag och subventioner går till dem som är bättre bemedlade. Jag hoppas att ministern vill koppla ihop de här två frågorna, om försörjningen och boendekostnaderna.
Fru talman! Jag håller gärna med Owe Hellberg. Jag brukar faktiskt själv uttrycka det så när jag är ute och pratar att det handlar om skola, vård, omsorg och bostad. Det är kanske inte helt jämförbara begrepp. Jag tror ju att bostaden - hur man bor - har en avgörande betydelse för barns och ungdomars framtida livsmöjligheter. Det har koppling både till skolan och till arbetet. Bostaden är ju på något vis en nyckelfråga i välfärdspolitiken. Jag har någon gång tillåtit mig att vara kritisk till hur kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar. Det har skett en abdikation från många kommuners sida under 90-talet på bostadsområdet. Jag hoppas att 90-talet ur det avseendet är en överspelad period och att vi nu runt om i landet får se kommunalpolitiker med olika färg ta ett ansvar även för bostadsfrågan, jämsides med skola, vård och omsorg. Det är klart att samhället har ett ansvar. Vi har ju traditionellt haft en arbetsfördelning där samhället, staten, har svarat för finansieringssystemen och ett regelverk som har gjort det möjligt för kommunerna att ta ett bostadsförsörjningsansvar. Det har varit den traditionella uppdelning vi har haft i Sverige. Här finns det några frågor vi måste ägna uppmärksamhet åt. Jag pekade på några i mitt anförande. Neutralitet i beskattning är en mycket strategisk och viktig fråga för oss för att hävda hyresrättens möjligheter. När det gäller kreditgivningen kan man fråga sig om vi i dag har ett fungerande system för kreditgarantier som underlättar nyproduktion. Jag är inte alldeles övertygad om det. Behåller vi en ekonomisk utveckling i Sverige med låga räntor och låg inflation för det också med sig att boendekostnaderna som andel av disponibel inkomst successivt kommer att minska. Det finns naturligtvis också andra uppgifter för staten.
Fru talman! Ord måste också följas av handling. Som jag sade tidigare: När jag började i bostadsutskottet 1994 var statens kostnader för räntebidragen ca 34 miljarder. År 2001 är de 1,7 miljarder. Jag ser därför inte riktigt kopplingen till alla ord när det gäller satsningar på bostadspolitikens område. Nu har vi år efter år satsat mer på de generella statsbidragen för vård, omsorg och skola. Men jag ser inte motsvarande satsning när det gäller bostadspolitiken. Jag håller med ministern om att bostaden naturligtvis är oerhört viktig när det gäller de andra frågorna, inte minst för barnens situation i fråga om läxläsning och annat och för att familjeförhållandena ska fungera bra. Bostaden är oerhört central i de sammanhangen. Jag ställde några frågor om de saker som staten har ansvar för. Men jag får inga tydliga svar om färdriktningen, om ambitionen och viljan är att staten ska ta ett större ansvar för de här frågorna.
Fru talman! Jag tyckte att jag svarade på det. Det knöt an till den arbetsfördelning som har rått bostadspolitiskt. Vi ska se till att vi åstadkommer neutralitet i beskattningen så att inte hyresrätten är missgynnad. Det räknar vi med att göra genom beslut under nästa år. Vi ska se till att vi underlättar att ha ett kreditgarantisystem som främjar nyproduktionen. Vi ska se till att vi drar slutsatser av Byggkostnadsdelegationens arbete som möjliggör lägre produktionskostnader framöver. Det handlar också om konkurrensfrågor inom branschen. Vi ska se till att vi bedriver en ekonomisk politik som bibehåller en situation med låga räntor och låg inflation. Det är kanske, Owe Hellberg, inte så konstigt att statens utgifter för räntebidragen har minskat. En icke oväsentlig förklaring till det är det lägre ränteläget. En annan naturlig förklaring är - och det tror jag att Owe Hellberg förstår - det låga bostadsbyggandet. Om vi nu hamnar i en situation där vi lyckas få upp bostadsbyggandet till högre volymer kommer den doppning som vi nu gör av statens räntebidragsutgifter att förändras i en uppåtgående period. De 30-procentiga eviga räntebidragen innebär ju att vi lagrar en årgång till en annan när det gäller statens räntebidragsutgifter. Skulle vi få upp bostadsbyggandet i kraftigt ökade volymer innebär det naturligtvis en ökad belastning för staten. Staten har ett tydligt ansvar. Vi är budgetmässigt överens om vilka insatser vi ska göra när det gäller det här området. Men det krävs åtgärder på några strategiskt viktiga områden framöver. Det krävs att kommunalpolitikerna på ett tydligt sätt träder in på arenan inom bostadspolitikens område.
Fru talman! Obalanserna på bostadsmarknaden ökar. Det är också en regionalpolitik i detta. Det är riktigt. Skattebördorna slår orättvist, och hyresrätten är hotad. Det gäller inte bara allmännyttan, utan också den privata hyresrätten. I dag byggs ingen privat hyresrätt. Owe Hellberg lockar med nya kostnader och nya räntebidrag. Det var utifrån den utgångspunkten jag tog frågorna om mina tre åtgärder. Det viktigaste är att hålla nere räntor och inflation. Jag tror att jag har hjälpt statsrådet att klara av den tredje målsättningen, nämligen att sänka boendekostnaden i förhållande till hushållskassan. Vi måste fortsätta på den vägen. Det var därför jag kom in på hyressättningen. Man kan inte bara gå efter Stockholm. Det är riktigt. Bruksvärdessystemet bromsar hyreshöjningen i en bristsituation, men håller uppe hyrorna på en orimlig nivå i en överskottssituation. Det är inte bra. Vi ska avvakta skatteutredningen, vänta och se, var svaret på den andra frågan. Den tredje frågan, som jag verkligen vill koppla till den sociala bostadspolitiken, gäller bosparandet efter folkhemsmodell. Den undviker trycket på räntorna. Jag ville rycka loss statsrådet från väggen, där Owe Hellberg vill hålla fast statsrådet.
Fru talman! Agne Hansson och jag är överens om det strategiskt viktiga som våra partier åstadkom tillsammans, nämligen att sanera statens ekonomi och skapa förutsättningar för en låg inflation i ekonomin och en låg ränteekonomi. Det har naturligtvis en helt avgörande effekt för oss att hålla i det, och en avgörande effekt för oss att kunna hålla tillbaka boendekostnaden som andel av disponibel inkomst. Det har också betydelse nu när vi har ambitionen att öka bostadsbyggandet. I mitt anförande svarade jag kanske inte på frågan om bosparande. Där har jag ingen annan mening än den som utskottsmajoriteten har gett uttryck för i skrivningen i betänkandet. När det gäller de andra frågorna tycks vi inte stå så väldigt långt ifrån varandra. I fråga om neutralitet i beskattningen är det regeringens bestämda ambition att åstadkomma neutralitet. Vi har redan indikerat vart utvecklingen går genom en sänkning av fastighetsskatten i ett par steg. När det gäller bruksvärdessystemet är jag beredd att reformera det om Bengt Owe Birgerssons kartläggningar över systemets funktionssätt skulle visa att det behövs en reformering av bruksvärdessystemet. Men jag är inte beredd att beträda marken om ren marknadshyressättning. Det tror jag inte att Agne Hansson heller är.
Jag vill påminna om att repliken gäller statsrådet Lövdén, inte andra debattdeltagare.
Fru talman! Jag är självklart inte heller beredd att införa en ren marknadshyressättning. Jag tror inte att något parti är det. Men jag har erfarit att det finns anledning att se över hyreslagstiftningen även ur ett socialt bostadsperspektiv. Kan vi vara överens om att handla så, tror jag att vi kan komma framåt och lösa en del knutar som finns just i den första ambitionspunkt som statsrådet hade, nämligen att få i gång bostadsbyggandet. 25 000 lägenheter årligen är en hög ambition, kanske i högsta laget. Men det är viktigt att vi får en stabilitet i nyproduktionen. Det är där mitt resonemang om bosparandet kommer in, om vi ska undvika tunga räntesubventioner för statskassan. Vi måste lösa ut statskassan från de eviga räntebidragen och satsa dem bättre. Ett bättre sätt att använda en del av dem är att satsa i ett bosparande. Jag begär inte att ministern ska ge ett svar i dag. Men ta i beaktande vad jag sade i mitt inledningsanförande när det gäller debatten om den folkhemsmodell som Centern föreslår. Vi kan fortsätta resonemanget senare. Det är möjligt att den bör utredas, men man undviker nog subventionsfällan med den.
Fru talman! Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig och ha mycket gott på fötter innan man gör några stora förändringar av bruksvärdessystemet. Det är därför vi har begärt kartläggningen av bruksvärdessystemets tillämpning. Jag skulle gärna vilja titta lite närmare på hur utvecklingen har varit i de länder där man har förändrat sitt hyresregleringssystem. Jag nämnde Finland i mitt inledningsanförande, där erfarenheterna inte har varit särskilt goda. I Danmark har man i princip fri hyressättning för nyproduktion. Inte heller det har lett till ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Köpenhamnsområdet exempelvis, där det är ett stort behov av ett ökat bostadsbyggande. Jag tror att innan vi går in och gör alltför stora förändringar i systemet måste vi ha ganska gott på fötter. Ibland finns det anledning att skynda långsamt så att vi inte får oönskade konsekvenser av en förändring av lagstiftningen. Om det skulle visa sig, via den kartläggning som nu är på gång och som ska presenteras i mars, att det finns skevheter i systemet är jag naturligtvis, som jag sade i mitt anförande, beredd att göra reformer på området. Jag ska inte kommentera bostadssubventioneringssystemet. Vi har ett subventioneringssystem i dag med 30-procentiga eviga räntebidrag. Det finns olika uppfattningar om det, men regeringen har inte för dagen några planer på att göra några förändringar av det systemet.
Fru talman! Jag riktade redan i inledningsanförandet ett par frågor till Lars-Erik Lövdén, vilka delvis har besvarats i replikrundorna, men jag har ännu inte har fått något svar på hur det blir med författningsändringar som gör ägarlägenheter möjliga. Är det någonting på gång, och när kommer det? Vi har kanske inte kunnat komma längre när det gäller bosparandet, men visst är det positivt att ungdomar redan tidigt får en signal om att planera för framtiden och att det då också handlar om att tänka på sitt framtida boende, som ofta kommer att kräva kapitalinsatser. Jag vill ge en liten eloge för ett replikinlägg som handlade om nyckelfrågorna i välfärdssamhället. Vi är alla överens om att det handlar om skola, vård och omsorg, men naturligtvis hör också boendet dit. Boendet är självklart viktigt. I målformuleringarna för boendepolitiken fanns tidigare med att man särskilt ska främja en harmonisk uppväxt för barn och ungdomar. I de senaste propositionerna liksom i budgetpropositionen finns den formuleringen inte med. Regeringen står väl ändå fortfarande fast vid att den formuleringen är viktig i det här sammanhanget?
Fru talman! Annars hade jag väl inte uttryckt mig på ungefär det viset i mitt replikskifte här tidigare. Det är naturligtvis avgörande för barns och ungdomars möjligheter senare i livet att de kan växa upp i ett bra boende med god kvalitet och med ett socialt innehåll i omgivningen. En god boendemiljö är oerhört central. Vi har inga delade meningar på den punkten. Jag har observerat att jag inte har besvarat den konkreta frågan om ägarlägenheter. Regeringen kommer inom kort att tillsätta den utredning om ägarlägenheter som riksdagen har beställt.
Fru talman! Jag tackar för de svaren. Även de var positiva. Jag vill ändå bara kort markera att de positiva signaler om en bra uppväxt för barn och ungdom som det är bra att vi får också från regeringen verkligen bör formuleras fullt ut även i budgetpropositionen. De finns trots allt med i regeringens målsättning, som riksdagen har antagit. Det handlar faktiskt också om positiva signaler när det gäller sparandet. Ett sparande är bra för välfärdssamhället. Det tillför kapital som kan användas på många olika sätt, och det ger signaler till våra ungdomar att använda pengar till någonting som är viktigt för framtiden, då man många gånger kommmer att ha nytta av ett sparat kapital. Ungdomsbosparandet har inte riktigt blivit den möjlighet som det var tänkt. Kanske kan det reformeras. Är det möjligen en framkomlig väg?
Fru talman! Vi ska naturligtvis fortlöpande följa frågan om bosparandet. Jag ser det som viktigt att man sparar till sitt boende och att det finns former för detta. Det finns också i dag inom många institut regler om och möjligheter till bosparande. Vad än en gång gäller frågan om uppväxtmiljön har jag inte själv noterat att vi har tappat bort formuleringarna om detta i budgetpropositionen, men det är väl ett ganska enkelt konststycke att föra tillbaka dem till nästa gång. Jag har gett uttryck för regeringens uppfattning, och den präglar regeringspolitiken även på andra områden. Hela storstadssatsningen med de utvecklingsavtal som nu ingås med kommunerna och som tar sikte på att förbättra boendemiljö och utvecklingsmöjligheter i de bostadsområden som är hårt segregerade är ju ett uttryck för den uppfattningen.
Fru talman! De flesta frågor är väldigt väl debatterade. Jag ska bara ta upp en liten detalj, som dock är viktig för mig som bor i Lappland och långt från storstaden. Statsrådet Lövdén betonade att regionalpolitiken har en viktig uppgift också när det gäller boendet. Det är helt riktigt. Med en bättre regional balans minskar trycket på storstäderna, och vi kan utnyttja de bostäder som redan finns i övriga landet. Ett sätt att göra landsbygdsboende attraktivt kan vara att, som tidigare har nämnts i debatten, lätta på reglerna när det gäller byggande nära stränder. Jag vill bara fråga om statsrådet är beredd att medverka till en sådan lättnad när det gäller älvnära och sjönära boende i glesbebyggda områden av vårt land.
Fru talman! Jag tycker inte att det är en väg som vi ska beträda. Den står i konflikt med andra intressen, så mitt svar på den frågan är nej. Däremot delar jag uppfattningen att det krävs en aktivare regionalpolitik framöver för att vi ska kunna motverka den starka framväxt som vi nu har av en regional obalans. Jag tror inte att det är en huvudfråga i regionalpolitiken att lätta på byggandet av strandnära tomter. Jag tror inte att det leder till något dramatiskt positivt, inte ens till någon liten positiv effekt. Det är andra insatser som krävs på regionalpolitikens område, men det ska vi kanske inte uppehålla oss vid nu. Det ska föras en aktiv regionalpolitik som motverkar den framväxande regionala obalansen.
Fru talman! Det gäller också möjligheterna att skapa mera attraktiva bostäder. Det finns oerhört många mil av stränder som kan komma i fråga i det här fallet. Jag ska inte föra debatten längre än så.
Fru talman! Jag har ju förmånen att få resa väldigt mycket i landet, framför allt därför att jag är ansvarig för kommunal ekonomi. När man som storstadsmänniska reser väldigt mycket i landet slås man av att det finns ett mycket stort bostadsbestånd som i en jämförelse med de priser som råder i storstadsområdena framstår som väldigt attraktivt. Jag tror inte att bostadsfrågan är ett huvudproblem eller ens något problem när det gäller att motverka den regionala obalansen, utan det är andra insatser inom regionalpolitiken som behövs för att vi ska få till stånd en mera balanserad utveckling i Sverige.
Fru talman! Enligt Agne Hansson skulle jag kunna bidra till bostadsproduktionen antingen med murslev i handen eller utrustad med tapetklister. Mitt bidrag med anledning av det här betänkandet kommer dock att begränsa sig till en del miljöaspekter på det lokala investeringsprogrammet för ekologisk hållbarhet och till synpunkter på bostadsförsörjningen ur ett ungdomsperspektiv. Utgiftsområde 18 omfattar nästa år ca 15 1⁄2 miljarder kronor. Prioriterat inom området är arbetet med att stödja utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. Vidare ska fortsatta insatser göras för ett miljö och hälsoriktigt byggande och boende. För detta avsätts ca 1,7 miljarder kronor nästa år. Stödet till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet beslutades av riksdagen i enlighet med ett förslag i budgetpropositionen för 1998. Det förlängs nu med ett år till år 2002. Det är ungefär 40 kommuner per år som får stöd.

Intresset från kommunerna har varit stort, men projektbeskrivningarna har ibland varit bristfälliga. Reglerna har väl inte alltid varit så klara. Några av dem ändras nu. Bestämmelsen om sista ansökningsdag slopas, och man ska dessutom i fortsättningen inte få bidrag för sådana åtgärder som omfattas av statligt energistöd. Det positiva i granskningsrapporterna har inte fått så mycket utrymme tidigare i debatten, och jag vill därför nu framhålla en del saker som faktiskt också Riksrevisionsverket pekar på. Jag citerar: "De lokala investeringsprogrammen har bidragit till att miljöprofilen stärkts i flera, ofta redan planerade, projekt. Redan planerade miljöåtgärder inom de kommunala förvaltningarna har ofta tidigarelagts. I många kommuner finns en utbredd uppfattning att investeringsprogrammet har stärkt den lokala samverkan för en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöarbetets status har höjts bland företag och kommunala förvaltningar. Investeringsprogrammen har dessutom givit en möjlighet att pröva och utvärdera olika tekniska lösningar." Allt det här är mycket positivt och förtjänar att påpekas. När det sedan gäller bostadsförsörjningen vet vi alla att det sedan början av 1990-talet blivit en kraftig nedgång i bostadsbyggandet. Det fanns och finns i och för sig också många outhyrda lägenheter, men nu börjar det bli bostadsbrist i storstadsregionerna och på vissa högskoleorter. Det drabbar särskilt ungdomar, studenter och nyinflyttade. Det finns dock en del nytänkande inom området. Det förekommer att man helt sonika flyttar hus. T.ex. i Finspång, som har överskott på bostäder, monterade man ned ett hus och flyttade det till Linköping, som hade brist på studentbostäder. Miljöpartiet de gröna har en motion, Bo216, med anledning av budgetpropositionen, och den handlar om just studentbostäder. Ansvaret för studentbostadssituationen vilar på såväl stat som kommun. Staten fördelar utbildningsplatserna mellan de olika högskoleorterna och utformar regler som påverkar bostadsfinansieringen. Kommunerna å sin sida har ansvar för sina kommuninvånare, alltså även studenterna, och i detta ingår ansvaret att se till att det finns ett utbud av bostäder som motsvarar efterfrågan. I dag leder det delade ansvaret till att det inte finns någon helhetssyn på studentboendet. Regeringen ger besked om högskolans expansion och antal utbildningsplatser per kommun cirka två år i förväg. Det ger kommunerna en viss chans att planera för bostadsbyggandet, men det är naturligtvis önskvärt att de får vetskap långt tidigare. Här finns stora samordningsproblem som stat och kommun måste ta itu med. Den fortsatta utbyggnaden av högskoleplatser som regeringen beslutat om ger runt 300 000 helårsstudenter år 2000. Detta kan jämföras med att det bara finns ca 63 000 studentbostäder i landet. Målen med utbildningspolitiken har alltid varit att alla ungdomar ska få en gedigen utbildning och en god start i livet. Detta bör gälla även för funktionshindrade studenter. Miljöpartiet anser att staten bör göra en översyn av de funktionshindrades möjligheter till studentbostad. Motionen tillgodoses i betänkandet bl.a. på så vis att utskottet ifrågasätter om de kommuner som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att tillgodose studenternas bostadsbehov ska tilldelas ytterligare utbildningsplatser.

Fru talman! Jag ber om ursäkt, fru talman, för att jag förlänger debatten något, men jag förstod att tapetklistret låg ganska nära till hands i anförandet för Helena Hillar Rosenqvist. Nu upptäcker jag också att jag inte kan få stöd när det gäller att förbättra boendemiljön från Miljöpartiet, vilket förvånar mig något. Försvaret för de lokala investeringsprogrammen uppfattade jag lite som ett anförande för att försvara sin sjuka mor. Resultatet av dem har ju verkligen inte varit särskilt lysande. Centerpartiet vill ta pengar från de lokala investeringsprogrammen och förbättra stödet till fukt och mögelskadade hus, vi vill öka bidraget till åtgärder mot radon i bostäder och vi vill öka anslagen till byggforskning för att förbättra boendemiljön. Finns det stöd från Miljöpartiet för en sådan åtgärd, eller ska vi fortsätta ösa miljöpengar på bostadssektorn från ineffektiva investeringsprogram?
Fru talman! Det var tänkt så att en del av de åtgärder som Agne Hansson tar upp som verkligen behöver vidtas - de är jätteviktiga - skulle inrymmas i det långsiktiga investeringsprogrammet. Nu är det så olyckligt att en majoritet i det här landet har förpassat oss in i EU. I EU sitter kommissionen och dömer bort just de åtgärder som vi vill vidta för inomhusmiljön. Det finns en begäran om en notifiering i EU kommissionen i det lokala investeringsprogram som handlar om just det som Agne Hansson tar upp. Inom EU förstår man inte att miljö också finns inomhus, utan inom EU finns miljön bara utomhus, i naturen. Därför har regeringen begärt en ny notifiering, och den ska vi få besked om i februari. Jag hoppas alltså att vi kommer att få pengar även till det, annars får vi faktiskt ta itu med det också, precis som Agne Hansson säger.

Fru talman! Jag delar Lars-Erik Lövdéns uppfattning att det känns något märkligt att en debatt tar paus ett par timmar. Det känns fortfarande något avslaget. Jag skulle bara vilja förhålla mig lite till de senaste replikskiftena när det gäller den moderata bostadspolitiken. När det gäller utförsäljning av kommunala bostadsbolag behöver man inte åka till Finland för att se vad som händer. Det räcker att man åker till Nacka, där man kan se uppskruvade hyror. Nu klarar man inte att lösa detta för de svaga grupperna, utan nu pratar man om att bygga sociala bostäder i Nacka. Bruksvärdesprincipsdebatten är i mångt och mycket en Stockholmsdebatt. Runtom i landet har lägesfaktorn, som oftast är den som kritiseras i bruksvärdessystemet, börjat slå igenom allt kraftigare, utan att man har förändrat bruksvärdets princip. Jag kan konstatera att i Malmö slår lägesfaktorn igenom med ca 20 %, och den har nu blivit ett problem som innebär att vissa grupper faktiskt inte kan efterfråga bostäder i centrala Malmö. I övrigt, fru talman, tänker jag i huvudsak koncentrera mig på två av våra reservationer i betänkandet och bostadspolitiken sedd ur en bostadssocial synvinkel. I motionerna Bo411 och So489 yrkar vi att den boendesociala beredningen ska ges tilläggsdirektiv som innebär att överväganden ska göras om individens rätt till boende och hur den kan tryggas. Skälet till motionerna är uppenbara om man vågar se vad som har hänt de senaste åren på bostadsmarknaden. När staten under 90-talet och slutet av 80-talet till stora delar drog sig ur sitt bostadspolitiska ansvar med bl.a. avskaffandet av bostadsförsörjningslagen och avskaffandet av bostadsanvisningslagen samtidigt som det ekonomiska stödet kraftigt sjönk för byggandet uppstod ett tomrum som drabbade byggandet och många av de boende mycket hårt. Och effekterna har inte låtit vänta på sig. Antalet verkställda vräkningar ökade från strax över 4 000 till omkring 8 000 på ett par år, en ökning på 80 %. En huvuddel av dessa, 90 % av vräkningarna, har gjorts på grund av hyresskulder och endast 10 % på grund av annat, exempelvis s.k. störande inslag i boendemiljön. En mycket stor majoritet av dem som är vräkta har inte ett år efter vräkningen lyckats skaffa sig en bostad med eget kontrakt. 10 % av de vräkta i Stockholms läns landsting har spårlöst försvunnit enligt en undersökning som har gjorts. Sannolikheten att dessa nu går att finna bland uteliggarna är ganska stor. Under denna period har hemlösheten också ökat kraftigt och uppgår enligt ESO till närmare 10 000 personer, varav ca 1 000 kan räknas till uteliggarnas skara. Kostnaderna för kommunerna stiger fortfarande mycket kraftigt, och i min egen hemkommun, Malmö, har kostnaderna för hemlösheten på ett år fördubblats, från ca 8 1⁄2 miljoner till ca 17 miljoner kronor. Runtom i landet växer det nu fram en flora av mer eller mindre kostsamma alternativa lösningar, en sekundär bostadsmarknad där utgångspunkten egen bostad med eget kontrakt sällan är den självklara lösningen. I stället handlar det om fler härbärgen och hotellboende. Detta är faktiskt något som vi kunde avskaffa när den gamla och omoderna sociala bostadspolitiken var verklighet. Både härbärgen och hotellboende är kanske det mest destruktiva vi kan utsätta våra medborgare för. Vid sidan av dessa varianter växer det fram en flora av s.k. sociala eller kommunala kontrakt, där den boende har en mycket svag ställning på bostadsmarknaden. Kraven som följer denna boendeform är oftast mycket hårda och integritetskränkande för den enskilde. Ofta är det fråga om krav som under inga omständigheter ställs på oss som bor på den övriga reguljära bostadsmarknaden. Det är inget ovanligt med urinprovstagning. Det är inte heller ovanligt med oanmälda besökare och besökare med egen nyckel. Besittningsskyddet är borttaget i denna boendeform. Skälen för avhysning är större än för oss som bor på den vanliga bostadsmarknaden. Ofta uppfattar de som bor med s.k. sociala och kommunala kontrakt sig själva som hemlösa. Ibland är det naturligtvis nödvändigt att ge stöd och tillsyn för att underlätta för vissa grupper att komma in i ett reguljärt boende. Men den omsorgen får inte leda till rättslöshet för de boende. Vänsterpartiet har i sin motion Bo411 visat på en rad olika åtgärder som borde vidtas för att stärka boendekonsumenternas rätt i boendet. Till detta betänkande finns bara ett av våra yrkanden upptaget. Det gäller vår önskan om ett tillkännagivande. Det är så blygsamt att jag utgick från att en majoritet av utskottet skulle ställa sig bakom förslaget och med en skammens rodnad på kinden medge att man hade glömt bort att föreslå samma sak själv. Fru talman! Jag trodde att detta var en självklarhet för samtliga partier i kammaren. Det är uppenbarligen en spridd missuppfattning att socialtjänsten garanterar någon rätten till en bostad. Det är också en överdrift att påstå att socialtjänsten garanterar ekonomiskt bistånd till hyran. Många gånger är det just socialtjänstens ovilja att lösa hyresskulder som leder fram till vräkningarna. Det kan inte vara rimligt att det i ett s.k. civiliserat samhälle saknas lagstiftning som garanterar medborgarna rätten till bostad. I enlighet med det jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservation 9 Fru talman! Vid ett flertal tidigare debatter i kammaren har jag talat om den klasstyrda, och i vissa fall etniska, segregationen i boendet. Denna motion kommer att behandlas i ett senare betänkande, och jag återkommer då till den. Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Kristdemokraternas, Folkpartiets och Centerns reservation i detta betänkande. Där framgår följande i reservationen: "Många bostadsområden, speciellt i storstädernas förorter, är segregerade. Detta har till stor del sin grund i det s.k. miljonprogrammet från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet." Jag vet inte om jag och dessa partier lever i samma verklighet, men nog trodde jag att det var en självklarhet att det inte är husets utseende eller byggår som är skälet till segregation i boendet. Orsakerna till segregationen står att finna i de klassklyftor som finns i Sverige. Möjligheten att efterfråga ett boende styrs många gånger av den ekonomi som den som efterfrågar en bostad har. Jag kan förstå att Kristdemokraterna och Folkpartiet väljer en enkel problembeskrivning och en beskrivning av segregationen som ett enkelriktat problem. Det hade inte heller, som i dag, varit rimligt att förorda fortsatt och ökad utförsäljning av allmännyttan. Det hade inte heller varit rimligt att föreslå köavgifter till bostadsförmedlingen, förorda ytterligare former av olika ägande av bostäder och tillåta omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Fru talman! Jag vill uttrycka en from önskan att i fortsättningen när dessa partier talar och skriver om segregation inte underlåter att nämna att för att segregation ska uppstå krävs det minst två ifrån varandra vitt skilda grupper. Fru talman! Slutligen kommer jag till frågan om behovet av en bostadsminister. Utan tvivel har utskottet, och även Moderaterna, en poäng när man uttalar att det inte är riksdagens uppgift att besluta över hur regeringen organiserar sitt arbete. Kanske går det att tolka vår motion i ämnet mer som en markering om behovet av en samordning av bostadspolitiken än som ett försök att styra regeringen. Utan tvivel verkar det som om statsministern trots allt behöver en viss vägledning. Förra året svarade statsministern på en fråga av Owe Hellberg att bostadspolitiken var så viktig att alla ministrar och alla departement skulle arbeta med frågan. I årets regeringsförklaring säger samma statsminister att bostadspolitiken är så viktig att stora delar av bostadspolitiken nu samlas och läggs under biträdande finansministern. Vem vet, fru talman, kanske leder våra motioner fram till en bostadsminister nästa år.

Fru talman! Där gamla kåkar stodo tätt Och skymde ljuset för varandra Dit sågs en dag med stång och spett. En skara ungfolk muntert vandra Och snart i sky De bröto loss. Så torrt som snus, Det virvlar om Och väggen föll En gammal man går där förbi Och ser med häpnad hur man river. Han stannar; tyckes ledsen bli, När bland ruinerna han kliver. " - Vad skall ni bygga här min vän? Skall här bli nya villa staden?" " - Här skall ej byggas upp igen; Här röjes blott för Esplanaden!" " - Ha! Tidens sed: att riva hus! Men bygga upp? - Det är förskräckligt!" " - Här rivs för att få luft och ljus: Är kanske inte det tillräckligt?" August Strindbergs Esplanadsystemet har blivit vår tids dikt, men i omvänd ordning. Nu handlar det om utflyttningsområden, där folk inte vill bo därför att arbete inte finns. Jag var i Karlsborg förra veckan. Där säger folk att det liknar Bosnien. 80 lägenheter rivs - fina tegelhus. Till detta betalar staten pengar. Bengtsfors kommun får 26 miljoner kronor för att riva. När medborgare då försöker finna andra idéer och inte klarar av att se förstörelsen, måste kommunen söka om dispens för att man inte hinner riva i tid. Skanska river hus i Lund under förevändning att de är felbyggda. Vi läser i dag tidningsartiklar med rubriken Villa för en hundralapp, men ingen kund dyker upp. Oxtorgsmålet eller S:t Eriks-målet i Stockholm sätter klorna i hyressättningssystemet och därmed nybyggnation av hyresrätter. En del av lösningen har Ulf Björklund pekat på. Han talade om ägarlägenheter, där med fördel boendet kan bli billigare när hyresgästen kan ta egna lån för sin lägenhet och därmed dra av i deklarationen. Samhällsekonomin uppmuntras med ett personligt sparande. Ägarlägenheter stärker pantvärdet för lägenheten. Ägarlägenheter ökar brukarinflytandet. Nu har vi fått svar att en utredning ska tillsättas av regeringen. Säg mig var du bor och vi kan diskutera bostadspolitiken. Sverige upplever i dag en mångfald i bostadspolitiken, från områden där det inte finns någon bostadspolitik alls till områden där takten är hög. Med en minsta gemensam nämnare skulle man dock kunna kalla svensk bostadspolitik i nuläget för en bostadspolitik med snigelfart. För studenter gäller det t.o.m. att ta huset på ryggen. Trenden med tomma fastigheter i utflyttningskommuner och katastroflånga bostadsköer för studenter i storstäderna måste snabbt vändas. Det gäller att öka snigelfarten i bostadspolitiken och inte "behålla huset på ryggen". Skulle man i dag nämna begreppet Bostadspolitik i centrum, refererar ingen längre till svensk bostadspolitik utan till storstäderna där alla vill bo i centrum. Att bygga nytt är dyrt, och hyresgästerna vill inte att husen ska renoveras på grund av deras rädsla för hyreshöjningar. Modeller för självförvaltning måste snabbt komma i gång. Hyresgästerna betalar i dag omkring 4 miljarder kronor årligen för hyresbortfall, ökade avskrivningar och ökning av eget kapital. En ännu större summa går till att betala moms för fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. 65 % av hyreskostnaden kan bestå av skatter och avgifter. Mer än 200 kommuner redovisar en befolkningsminskning. Problemet kommer att förstoras genom att hyresgäster - förutom att de har höga hyror - också är skattebetalare och därmed betalar kommunernas insatser. Fru talman! Jag kan i denna bostadsdebatt konstatera att kristdemokratisk bostadspolitik är den mest ambitiösa. Bostadssektorn måste bli mjukare och mer flexibel och öppen för människors olika behov. Därför har vi kristdemokrater anslagit 230 miljoner kronor mer än de andra partierna till bostadssektorn. Tyvärr har den motionen fallit. Utgiftsområde 18 för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande ligger enligt regeringens budgetförslag på drygt 15,5 miljarder kronor. Från detta drar Moderaterna bort drygt 1,2 miljarder, Centern drygt 660 miljoner och Folkpartiet ca 3 miljarder, medan Kristdemokraterna föreslår en ökning med 230 miljoner kronor för att göra bostadspolitiken mer familjevänlig. I dag har vi, tyvärr, bara ett särskilt yttrande eftersom förslaget har fallit. Fru talman! Frågan om studenternas bostadskö måste lösas. Om Birgit Friggebo hade haft ledningen i dag skulle hon ha haft köer av studenter som frågade efter en friggebod. Bara i Stockholm står 14 000 studenter i bostadskö. Förutom investeringsbidrag för studentlägenheter krävs det en inventering av olika möjligheter i kommunerna. Regelkraven kan förenklas. Kommunerna kan också göras uppmärksamma på ansvaret för bostadsbeståndet när det gäller att få en ny tilldelning av högskoleplatser. Allra värst har de studenter det som har funktionshinder och som inte kan utnyttja vindsvåningar och källarskrubbar. Därför måste man kanske kunna satsa på mobila lägenheter för det akuta behovet och låta Bostadssociala beredningen påskynda bostäder för funktionshindrade. De ska finnas intill högskolan. I Jönköping har ett uttryck myntats med mottot "en akademisk kvart" för studentbostäder. Du ska nå högskolan inom en kvart. "En akademisk kvart" för studentbostäder bör vi satsa på. Det investeringsbidrag som har lett till att 5 800 studentlägenheter byggts måste man fortsätta med och det måste vara mer tydligt och kontinuerligt. Ryckigheten har gjort att byggentreprenörer inte vågar satsa. Bidraget borde höjas till 40 000 kr per lägenhet. För detta hade Kristdemokraterna avsatt 20 miljoner men också det förslaget har nu fallit. Vad man - vid sidan av alla andra förslag - skulle kunna satsa på är att flytta befintliga lägenheter från utflyttningsområden till högskoleområden. I en debatt med Lars-Erik Lövdén, som inte finns här i kammaren nu, uppmanade jag honom att satsa på Lövdénmobilen så att han kunde ta upp kampen med friggeboden. Det finns alltså möjligheter att ha mobila lägenheter - den gamla tidens baracker som nu är mycket moderna - direkt vid högskoleområdena så att studenterna slipper tälta. Det finns också möjligheter att flytta färdiga och bra bostäder. Slutligen, fru talman! Kristdemokraterna framför också krav på att lokala investeringspengar för ekologisk hållbarhet ska kunna användas till förskolor och skolor som behöver "hälsorenovera" för att få en godkänd innemiljö. Alltfler barn far i dag illa på sin arbetsplats - de går också under arbetsmiljölagen - därför att allergierna kontinuerligt ökar. I en särskild motion om hälsosamma bostäder, förskolor och skolor framhåller vi sambanden mellan innemiljö och hälsa. Jag har också deltagit i flera seminarier hos Byggforskningsrådet just om den tvärvetenskapliga forskningen om Sunda hus. Vi behöver ett nationellt handlingsprogram. Forskningen utvecklas hela tiden och detta är ytterst viktigt för folkhälsoperspektivet. Tyvärr hinner jag inte ytterligare utveckla detta eftersom talartiden nu är slut. Jag vill dock säga att det här är oerhört viktigt. Helena Hillar Rosenqvist sade att vi ska få EU-direktivet notifierat i februari. Jag hoppas att det verkligen blir så. Det har ju blivit uppskjutet gång på gång men man ska kunna få det genom att ta in folkhälsoaspekterna i det här. I och med detta och i och med att det i utskottets svar står att det här är möjligt inom de lokala investeringsprogrammen känner vi kristdemokrater att vi ändå har vunnit en seger i denna fråga där vi flera gånger har drivit på. Det handlar ju om våra barns och ungdomars hälsa. Tack!
Fru talman! Först skulle jag helt kort vilja fråga Ulla-Britt Hagström om hon utifrån sin egen uppräkning tror att det över huvud taget finns ett möjligt alternativ när det gäller bostadspolitiken. Eller är det så att varje borgerligt parti kör sin egen linje? Delar Ulla-Britt Hagström uppfattningen, vilket hon antagligen gör eftersom hon har skrivit under reservationen, att många bostadsområden, speciellt i storstädernas förorter, är segregerade och att det har sitt ursprung, sin huvudsakliga grund, i att de byggdes på 60-talet? Delar Ulla-Britt Hagström uppfattningen att problemet med segregationen är att man byggde hus i slutet av 60-talet och i början av 70-talet? Hagström är medveten om den fantastiska satsning som Kristdemokraterna har föreslagit men som man inte kan driva nu på grund av att budgeten är tagen. De 20 miljoner som föreslås räcker, såvitt jag kan räkna ut, till 500 studentlägenheter med er egen modell. Själv sade Ulla-Britt Hagström tidigare i sitt anförande att 14 000 studenter bara i Stockholm står i kö. Anser Ulla-Britt Hagström att den här lösningen över huvud taget är särskilt seriös och allvarligt menad för att diskuteras?
Fru talman! Ja, visst kan vi i de borgerliga partierna finna en väg tillsammans. I många frågor har vi redan funnit varandra. Vårt motto är att alla ska kunna välja sättet att bo. Man ska kunna bo till en summa som man har råd med. Vi har alltså lyft fram just valfriheten. Vad gäller segregeringen undvek Sten Lundström att läsa nästa rad. Det står faktiskt en hel del om servicen i de här områdena. Postservice, vårdcentraler osv. kan saknas. Man har inte satsat på att utveckla områdena. Det handlar verkligen om vilken syn man har på människor. Vi måste se till att det satsas också där. Sten Lundström sade att 20 miljoner skulle räcka till 500 lägenheter. Javisst, men Socialdemokraterna och ni har i budgeten 20 miljoner. 500 plus 500 blir 1 000, att jämföras med de 5 800 lägenheter som byggts på nämnda sätt. Jag menar inte att det är tillräckligt men det är ett inslag och en vink om att vi nu vill att det verkligen byggs studentlägenheter. Vi är också med och satsar vad gäller en av delarna. Detta är dock inte den enda modellen. Jag talade ju om alla möjliga inventeringar i kommuner osv. och om att man kanske inte helt enkelt skulle få högskoleplatser, att man kunde ha mobila lägenheter osv.
Fru talman! Jo, Ulla-Britt Hagström, jag har läst hela reservationen men det andra tycker jag mer är en beskrivning av vad som händer när det blir tillräckligt många fattiga människor i ett och samma område - nämligen att service och annat försvinner efter ett tag. Detta tycker jag inte har en särskilt stark koppling till anledningen till att segregation uppstår. Det enda i er reservation som sägs om skälen till att segregation uppstår är att man byggde hus i slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Det finns ingen analys av vad den andra sidan av segregationen är. Ni kristdemokrater tycks fortfarande bygga er syn på segregationen på att den är något som några människor har drabbats av. Fortfarande, och detta har vi tidigare diskuterat, vågar ni inte analysera den andra sidan. Det förstår jag, med tanke på vad som sägs i fråga om viljan att släppa marknaden fri vad gäller bostadsmarknaden. Ulla-Britt Hagström säger själv att man ska kunna bo som man vill och till en kostnad som man klarar av. Det är inte samma sak. Att kunna efterfråga vad man själv vill ha förutsätter att man en tillräckligt stor plånbok. Den bostadspolitik som Ulla-Britt Hagström och hennes parti för fram här som lösningen leder till att det är alltfler människor som inte får råd att efterfråga den bostad som de vill ha och som de vill bo i. Den marknadsanpassning av hyresmarknaden och bostadspolitiken som Kristdemokraterna uppenbarligen företräder kommer att leda till en ökad segregation. Vi kommer att se alltfler människor som kommer att stå utan möjlighet att välja bostad och alltfler människor som kommer att stå utanför boende över huvud taget.
Fru talman! Avsaknaden av valfrihet gör att flera svaga personer hamnar på samma områden. Då blir det ju så att kommer det en så kommer två, så kommer tre och så försämras servicen. Vi vill ha valfrihet och vill kunna ha olika möjligheter. Lundström, att människor kan bo kvar i stan med låga hyror medan man får betala höga hyror längre ut i periferin. Det betyder att de som Sten Lundström värnar får betala höga hyror för att människor som skulle ha råd att öppna plånboken ska kunna bo kvar i innerstaden. Vi vill alltså bryta det här och kunna ha en friare del. Därmed har vi inte sagt att vi inte ställer upp på bruksvärdessystemet, det ställer vi upp på. Och vi ställer upp på allmännyttan. Men vi vill inte ha den styrning som låst fast sig så i dag att människor hamnar i segregerade områden och i segregation.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 19, men jag står naturligtvis bakom övriga kristdemokratiska reservationer under hemställan. De kommunala bostadsföretagen debatterades våren 1999. Riksdagen antog då ett förslag från en som jag vill säga panikslagen socialdemokratisk regering att bestraffa kommuner som under vissa förutsättningar hämtade hem en vinst genom att sälja bolaget eller genom att kräva en, som det kallades, oskälig utdelning av sitt bostadsföretag. Kristdemokraterna tyckte då och tycker fortfarande att beslutet var fel. Det strider mot principen om kommunalt självstyre, och det strider mot syftet med statsbidrag. Vi hävdar att det inte är en statlig uppgift att fatta beslut om hur kommunerna skall ta hand om sina helägda bolag. Fru talman! I vår bostadsmotion BoU233 är vårt grundkrav att hela bostadsbidragssystemet måste ses över för att på längre sikt bättre motsvara de mål riksdagen ställt upp. Vi skriver: "Från fördelningspolitisk synpunkt är inkomstprövade bostadsbidrag det effektivaste sättet att göra det möjligt med en rimlig boendestandard även för lågavlönade, barnfamiljer, studerande och för pensionärer." Mot den bakgrunden anser vi det "inte nöjaktigt att endast 60 procent av antalet hushåll med hemmavarande barn kan ge varje barn ett eget rum". Allra värst är det faktiskt att det bidragssystem som infördes 1997 hårt drabbade barnfamiljer i småhus på mindre orter. Villaägarnas riksförbund anför som exempel att i Götene förlorade två tredjedelar av de barnfamiljer som hade bostadsbidrag 1996 det helt under 1997. Generellt förlorade varannan barnfamilj i landet bostadsbidraget, enligt Villaägarnas riksförbund. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att det för många av dessa närmast är hånfullt att hävda att en av de viktigare målsättningarna med systemet är "att hushåll med barn skall kunna efterfråga en bostad där varje barn har ett eget rum". Så kortfattat till några kristdemokratiska krav i samband med en översyn av systemet: - Vi anser att familjens samlade inkomst ska vara bidragsgrundande, inte som nu individuella inkomstgränser. - Ytnormen är för snäv och måste ökas. Alltför många barnfamiljer stängs ute och kommer aldrig in i systemet av detta skäl. 10 kvadratmeter större ytnorm skulle hjälpa många. Det är felaktigt att staten på något sätt förutsätter att näringsidkare stundom har osynliga inkomster av sin verksamhet. Hur ska man annars förstå att en avsättning av delar av en vinst till en periodiseringsfond ska inräknas i inkomstunderlaget för bostadsbidrag? Det är ju pengar som blir tillgängliga för näringsidkarens konsumtion när och om de tas ut som inkomst. Men då inkomstbeskattas de också. - Bidragsperioderna bör vid avstämning vara halvårsvisa i stället för som nu per helår. Det kan knappast vara något stort problem eftersom det fungerar vid kontroll av studiebidragssystemets s.k. fribelopp. Det skulle öka träffsäkerheten i och därmed förebygga de svårigheter resurssvaga hushåll har att tackla när man av något skäl tvingas betala tillbaka ett för högt beräknat bostadsbidrag. Regeringens förslag om att inte kräva återbetalningsskyldighet för belopp överstigande 2 500 kr är visserligen en förbättring, men den förändrar inte grundproblemet, nämligen systemets träffsäkerhet. I vårt budgetalternativ yrkade vi på ytterligare 940 miljoner i denna del av utgiftsområde 18. Det alternativet röstades bort den 18 november när budgetramarna fastställdes. Jag dristar mig ändå att yrka på reservation 19, eftersom den handlar om att bidragssystemet bör ses över för att fungera bättre på längre sikt.

Fru talman! Jag har två enskilda motioner som behandlas i bostadsutskottets betänkande. I det ena fallet vill jag yrka bifall till reservation 13 under mom. 8 som gäller studentbostäder. Den andra motionen handlar om anslagen till länsstyrelserna. Länen i Sverige är väldigt olika i storlek, både till yta och till befolkningstal. Det är naturligtvis svårt att hitta modeller för fördelning av medel till länsstyrelserna. Vi har en grupp av tre län som har 1 miljon invånare eller fler. Sedan finns det några mycket små län. Men det finns också en ganska stor grupp med ett invånarantal av 200 000-300 000 invånare. I jämförelsen med anslagen mellan dem finns det en intressant iakttagelse att göra. Det är att de två län som de senaste 30 åren haft en markant befolkningsökning också har ett i särklass lägst anslag per invånare. Det innebär sannolikt att anslagen för länge sedan var betydligt mer befolkningsrelaterade men att anslagen inte hänger med de förändringar som sker. Vad är då rättvisa i det här sammanhanget? Det kan naturligtvis vara svårt att svara på, men jag tycker att vi har en ganska bra fördelning av t.ex. partistödet. Den modellen borde vara applicerbar även i det här fallet, dvs. att varje län får ett grundbidrag och sedan ett befolkningsrelaterat stöd. Om man sedan av andra skäl vill tillföra ett län ökade anslag är det inget fel med det, bara man kallar saker vid deras rätta namn. Är det så att man verkligen vill ge t.ex. Västernorrlands län ca 40 % mer i anslag än till Halland ska det givetvis motiveras specifikt och kallas regionalpolitik, eller vad det nu är för någonting. Bostadsutskottet har också tidigare uttalat sig för en förändring i den riktning som är anvisad, och i förra årets budget togs ett steg i den här riktningen. Det är därför viktigt att fortsätta och t.ex. sätta upp ett slutår när man ska ha stegat färdigt. Den andra motion som jag nämnde i inledningen handlar om våra ungdomar. Vi hade i torsdags en debatt här i kammaren om regeringens ungdomsproposition. Det finns en hel del bra saker i den, men det fattades också viktiga bitar. Ungdomar vill i första hand ha utbildning, jobb och bostad, och åtminstone de två senare områdena behandlades knappast alls, vilket gör att riksdagens beslut då blir tämligen tunt. Ändå talar man från majoritetshåll om en tvärsektoriell politik, men därav blev mycket lite. Vi var några partier som tog upp just bostadsfrågan. Vi hade också ett förslag om en bred översyn av bostadspolitiken i ett ungdomsperspektiv, men det förslaget avslogs. Vi pekar i vår reservation på svårigheten hos ungdomar, framför allt i storstäder och högskoleorter, att över huvud taget hitta bostäder som de har råd med. Det framgick av ungdomspropositionen att ungdomar önskar små bostäder med låga hyror, och det är väl ett önskemål som vi föräldrar också har för våra barn. Jag tror i allmänhet att det är viktigt för ungdomars utveckling till självständighet att de kan flytta hemifrån i rimlig tid, och det är nog faktiskt viktigt också för oss föräldrar. Det är glädjande att det är så många som har engagerat sig i den här frågan här under eftermiddagen. I bostadsutskottets betänkande finns det många positiva skrivningar med ett antal öppningar, men ändå blir slutsatsen att det inte händer så mycket trots att frågan är akut. Vi i riksdagen måste se konsekvenserna av våra ställningstaganden. Det är utmärkt att antalet högskoleplatser har ökat så som de har gjort och som de planeras att öka, men vi får ju inte blunda för att studenterna också måste ha någonstans att bo. Utskottet skriver att den sammantagna bostadssituationen för studenter motiverar särskilda insatser. Det finns ett antal lösningar som utskottet beskriver, och en av dem är att sänka standardkraven, men det vill inte utskottet ställa sig bakom. Men glöm då inte att studenterna själva tar upp detta som en möjlighet. Jag kan inte bostadsfrågorna särskilt bra, men jag ser konsekvenserna av att den inte fungerar bra i dag, vare sig för studenter eller andra ungdomar. Mitt inlägg har haft som avsikt att stryka under och förhoppningsvis förstärka kraven i de motioner som lämnats in för att få en förbättring till stånd.
Fru talman! Precis som en del andra debattörer är Lennart Kollmats något slarvig när han diskuterar utformningen av bostäder. Det som man oftast angriper är att standarden är anpassad också för funktionshindrade rullstolsbundna studenter. Det är den kvaliteten som man vill ge avkall på. Såvitt jag kan förstå innebär det att rullstolsbundna funktionshindrade studenter inte får möjlighet att delta på samma villkor i studentlivet som andra. Innan man ställer krav på försämrade regelverk när det gäller byggandet av studentbostäder bör man ta sig en funderare på om det är rimligt att vissa grupper stängs ute från det normala, sociala livet, dvs. att kunna besöka en kompis och vistas där en kväll, att kunna gå på toaletten när man är hos en kompis, att t.o.m. kanske duscha efter en gemensam natt. Jag tycker att man ska ta sig en allvarlig funderare innan man ställer krav på förenklade regelverk för studentbostäder.
Fru talman! Jag delar Sten Lundströms uppfattning om att detta är oerhört viktigt. Här finns också reservationer där det talas om funktionshindrades egna bostäder. Men vi kan inte handikappanpassa alla studenters bostäder när det - som nämndes här innan - står 14 000 studenter i kö till bostäder t.ex. i Stockholm. Och jag vet hur det ser ut i Halmstad där man också har en lång kö - det är ju en av de högskoleorter dit folk söker mest för närvarande. Det är inte möjligt att bygga med handikappanpassning på alla ställen. Vi måste också ha studentbostäder och bostäder så att människor kan studera över huvud taget.
Fru talman! Lennart Kollmats drar en oerhört stort felslutsats. För det första innebär inte byggande i sådan standard så oerhört höga kostnader. Antagligen blir kostnaderna att bli betydligt högre om man ständigt behöver bygga om en del bostäder för att göra dem handikappanpassade. Jag trodde att jag hade Folkpartiet med mig när det gällde rätten till tillgänglighet. Jag trodde att Folkpartiet var en tillskyndare till LSS.

Fru talman! Sten Lundström måste vara väl medveten om att det var Folkpartiet som var initiativtagare och tillskyndare av LSS osv., inte bara för ungdomar utan även för de som passerat 65 år. Jag delar självfallet uppfattningen att det ska finnas många handikappanpassade bostäder, men vi har en akut situation i dag. Det finns t.o.m. en skrivning i bostadsutskottets betänkande om en eventuell flyttning av bostäder, s.k. mobila bostäder. Jag är inte så säker på att de är handikappanpassade till sista toalettutrymmet. Sten Lundström vet mycket väl var han har Folkpartiet när det gäller funktionshindrade. De ska naturligtvis ha tillgänglighet till studier, till de lokaler som behövs inom universitet och högskolor, men det kan också inträffa att det behövs andra bostäder för att alla över huvud taget ska få studera.

Fru talman! Jag ska försöka att hålla mig kort, för jag förstår att ni är lika hungriga som jag är. Jag tänkte nämna två saker som jag tycker är viktiga. Det ena är segregationen och det andra är situationen för studenterna, som många redan har varit inne på. Jag är rädd att vi är på väg mot ett samhälle mot ökad segregation där klyftan inte går mellan olika bostadsområden utan där klyftan går mellan de som har ett boende och de som inte har ett boende. Tyvärr innehåller dessa budgetramar inte några riktade åtgärder för att man ska komma till rätta med bostadslöshetsproblematiken. Sten Lundström talade om härbärgen, och jag håller faktiskt med honom om att härbärgen inte är en långsiktigt hållbar lösning. Härbärgen läker inga sår, utan de plåstrar bara om såren. För att såren ska läkas behövs det andra lösningar, och då krävs det gemensamma ansträngningar på flera områden för att man ska komma till rätta med problemet. Jag utgår ifrån att utskottet tar ett initiativ till att presentera olika lösningar för oss i kammaren. Det är bara tillsammans och gemensamt som vi kan lösa dessa problem. Det var en lång väntetid till att få komma upp i talarstolen. Men de stackars studenterna har ännu längre väntetid för att få en bostad. Det är helt orimligt att man ska stå i kö 1-1 1⁄2 år för att få en studentbostad. Detta är någonting som vi måste ta tag i på allvar. Det är klart att kommunerna har det yttersta ansvaret för bostäder, men när det inte fungerar måste vi göra någonting. Owe Hellberg sade tidigare i debatten att alla ska ha möjlighet till en god bostad till en rimlig kostnad. Räntesubventioner, andra former av billigt boende och olika alternativ borde snabbutredas av bostadsutskottet. Studenterna måste ha råd att hyra sin bostad. Det har lagts fram förslag om ökat investeringsbidrag för byggande av studentbostäder, men vad gör utskottet? Jo, man avstyrker dessa motioner. Andra åtgärder som utskottet kan föreslå är införandet av en boendegaranti för studenter som får en studieplats på annan ort än hemorten. Man kan också bygga om befintliga hus till studentbostäder. Det finns tomma lokaler i många kommuner som man enkelt skulle kunna byggas om till studentbostäder. Problemet är bara att många av dessa lokaler ägs av landstings eller kommunalägda fastighetsbolag som har ett avkastningskrav som gör att det blir väldigt dyrt med en ombyggnad. Detta är faktiskt någonting som utskottet har makt att ändra på. Jag vill uppmana er att använda er av den. Sitt inte bara där passiva och vänta på att regeringen ska lägga fram en massa förslag, för det har ännu inte hänt. Under tiden som ni sitter passiva och väntar får studenterna sova i gymnastiksalar, på soffor hos vänner osv., men det är inte hållbart i längden. Med lite god vilja kan man göra mycket för studenterna. Jag tror inte att det finns någon i den här kammaren som vill ha den situation som vi har i dag.

Fru talman! Höstens budgetdebatt kommer i skymundan av den nyligen framlagda propositionen om framtidens försvar. Ute i landet går debattens vågor höga, och många anställda inom försvaret är oroliga över sin framtid. Det är en tragisk läsning och enligt min mening det första steget i den okontrollerbara förstörelseprocess som nu drabbar vårt försvar. Omständigheterna omkring detta kan man fundera över. Men faktum är att om man i förväg beslutar om en ekonomisk ram och senare försöker få en säkerhetspolitik och en försvarsorganisation att inrymmas i den ramen, så kan det faktiskt bli så tokigt. Det är klart att regeringen har gjort ett medvetet val. Man har bestämt sig för att försvaret ska reduceras kraftigt. Man har också valt medarbetare till det - samarbetspartner i form av Centerpartiet i första hand. Redan 1996 drog man in 14,6 miljarder från försvaret. Det var i samband med den förändrade anslagsförordningen. 7,5 miljarders ambitionssänkning skedde sedan 1998, och för en vecka sedan tog man bort teknikfaktorn. Utöver det kommer ytterligare denna ramsänkning på 4 miljarder om året från 2002 och framåt. Inte undra på att det då är på väg utför. Verksamheten under det första året i det nya årtusendet kommer inte att präglas av glädje och framåtanda. I stället blir år 2000 ytterligare ett i raden av svarta år då försvaret går på sparlåga. Det kommer att bli mycket få värnpliktiga och en organisation som fortfarande har ett ganska stort antal förband men som kommer att reduceras kraftigt i och med att värnpliktsantalet dragits ned så kraftigt. I den allmänna spariver som rådde hösten 1994 tog man 2 miljarder från försvaret. 1996 var försvarsbeslutsåret då alla oroade sig för jobben. Det gjordes en hel del neddragningar, och de förslag som Försvarsmakten lade fram förändrades kraftigt. Ett 15-tal förändringar som regeringen och Centern genomförde gjorde att det också blev ökade kostnader. Förslaget rymdes alltså inte inom budgetramen. Redan den första månaden 1997 anmälde ÖB att upp till en halv miljard kronor saknades. Och det första året efter försvarsbeslutet skulle hela försvaret ställas om till besluten i försvarsbeslutet 1996. Sedan blev det nödstopp på nödstopp. År 1998 kom det första, nämligen besparingarna som blev följden av de svarta hålen hösten 1997. Det andra nödstoppet kom 1999 på grund av löftesbrottet om anslagsförordningen. Det ledde till kraftiga ambitionssänkningar och vilda strykningar i materialanskaffningsplanen som drabbade både försvaret och svensk försvarsindustri. Den fråga som var och en måste ställa sig är i vilket skick försvaret och dess personal är efter fem svarta år och med ytterligare fem svarta år framför sig. Hur länge orkar personalen? Hur många kommer att sluta i besvikelse över den grova misshandel av försvaret som Centern och Socialdemokraterna gång på gång gjort sig skyldiga till? Allt detta hade gått att åtgärda om bara viljan hade funnits, men den goda viljan har saknats. I stället har en medveten förstörelseprocess, som ingen ännu sett slutet på eller vet vad som kommer ut utav, inletts med öppna ögon. Om jag hade haft tillfälle att yrka hade jag yrkat bifall till de moderata förslagen om förstärkningar, för att skapa rådrum för ett riktigt försvarsbeslut, byggt på analys och bred förankring i stället för den panikavveckling som nu hastats fram. miljarder till förbandsverksamheten och 3,1 miljarder som delkompensation för Centerns och Socialdemokraternas löftesbrott vad gäller anslagsförordningen skulle försvaret, förutom rådrum, ges möjlighet att reparera de värsta skadorna och i stället bedriva verksamhet och materialanskaffning på en rimlig nivå. Mot regeringens panikavveckling står moderat politik för en ordnad utveckling av försvaret. Inte ens med moderat politik skulle försvaret gå fritt från nedläggning och anpassningar. Tvärtom är vår vilja att förändra och utveckla försvaret t.o.m. starkare än regeringens. Men med moderat politik skapas de förutsättningar som helt saknas i det förslag till budget för utgiftsområde 6 som nu ligger på riksdagens bord. Tack, fru talman.

Fru talman, ärade åhörare! Det pågår runt om i landet en stor diskussion just nu om försvarets omfång och inriktning på lite längre sikt än just för år Men jag måste börja med att ta upp det som Olle Lindström sade. Försvaret har ju inget egenvärde. Försvaret är ett instrument som vi ska anpassa till de förhållanden som finns ute i världen. Vi ska anpassa vårt försvar till det säkerhetspolitiska läget, vilket är mycket nödvändigt, och Sverige är på väg att anpassa det till det rådande läget både vad det gäller inriktning och omfång. När Olle Lindström tar upp bekymren med försvaret kan jag bara säga att jag anser att försvaret inte ska ha någon egen liten gräddfil när det gäller nedskärningar. Om vi tänker på vad som har hänt under 90-talet med nedskärningar inom den offentliga sektorn, kan vi ju se att det är mycket som har drabbat sjuka, arbetslösa osv. Jag ska återgå till vad jag hade tänkt att säga. Trots att det är ett mellanår speglar ändå nästa års budget inriktningen på ökade resurser för investeringar. Det är ju områden inom det civila försvaret som har fått se neddragningar till följd av detta. I denna omställningstid kommer naturligtvis också det civila försvarets områden att behöva omprioriteras. Vissa delar behöver få stärkta resurser, medan andra kan minska. Vi har en annan situation i dag, när invasionshotet är borta. De nya hoten, samhällsstrukturerna och behoven ställer ju andra och nya krav även inom det civila försvaret på sikt. I den budgetmotion som vi har väckt har vi tagit upp hela vår grundsyn i försvarsfrågan. Vi kommer att ha många diskussioner om helheten i försvaret under våren. De förslag vi har om säkerhetspolitik och försvarsindustri, de värnpliktigas situation osv. har lyfts ur beslutet just när det gäller budgeten år 2000, och därför återkommer vi till de här frågorna i vårens debatter. Därför vill jag i det här sammanhanget bara lyfta några frågor, och den viktigaste är minröjningen. För att kunna ge människor efter ett krig möjlighet till återflyttning, försörjning och återgång till ett normalt liv har det mycket stor betydelse att minorna kan röjas. Långa tider i flyktingläger, där man inte vet och kan planera för sin framtid, skapar en grogrund för nya konflikter. När man inte har möjlighet att komma till sin jord, att få leva ett vardagligt liv, sprider sig missnöjet. Det hat som kriget och konflikterna har skapat kan få ny näring av det. En viktig del i säkerhetspolitiken är därför att se till att vi kan röja minor. I det avseendet är barnen, som oftast, de alldeles speciellt utsatta. Här i Sverige har vi mycket kunskap, och vi har teknik för att på ett bra sätt hjälpa till med minröjning runtom i vår värld. Man talar väldigt mycket om minröjning, men det är också viktigt att gå från ord om att det är viktiga frågor och behövligt till att i budgeten avspegla en vilja. Vi har i många år från Vänsterpartiets sida i olika sammanhang krävt stöd till minröjning och krävt att detta ska prioriteras av Försvarsmakten och andra instanser. Vi har därför i den här budgetprocessen krävt resurser till området, med en höjning från nuvarande 70 miljoner kronor till 200 miljoner kronor per år. Som droppen urholkar stenen hoppas vi att beslutet så småningom ska kunna tas i den här församlingen om att verkligen prioritera minröjningen. Vi har yrkat på en omfördelning inom budgeten, där vi tar från materielanslaget för att förstärka den här verksamheten inom olika områden. En sak som också handlar om minröjning är att Räddningsverket nu har tagit sig an utvecklingen av den s.k. konstgjorda hundnosen. De krävde att få disponera 10 miljoner kronor i årets budget men fick 5 för att utveckla detta. Nu har de fått ökade resurser, och vi förutsätter att de resurserna också används till ändamålet att fortsätta att utveckla den konstgjorda hundnosen, som kommer att bli en mycket bra teknisk hjälp i minröjningen. Jag vill också ta upp två andra saker som vi har i vårt budgetförslag när det gäller pengamängden. Det ena är att vi har föreslagit en katastroffond, men det är ännu inte behandlat. Det handlar också om ett stöd för det civila samhället vid kriser. Fonden är tänkt att byggas upp successivt och användas vid naturkatastrofer som översvämningar osv. vid de tillfällen då försäkringsbolagen inte går in och ersätter skadorna. Vi tycker att det är mycket viktigt att ha det stödet och den tryggheten att det finns pengar. Till det har vi avsatt 300 miljoner kronor. Vi har även en motion som handlar om ersättning till fiskare. Havet har använts som dumpningsplats för en mängd ammunition och stridsgaser, och dessutom finns det naturligtvis minor från andra världskriget kvar i våra farvatten. Det finns också ammunition och stridsgas i våra insjöar, eftersom man har trott att det är en utmärkt plats att förvara det. Men det är inte så. De här dumpningarna är en tickande miljöfara på vårt eget territorium och i våra svenska vatten. Det händer att fiskare får upp de här sakerna i näten, och i Sverige får de i dag ingen ersättning. Risken är att de skadas eller att de slänger tillbaka dem och vi aldrig får upp dem. Därför är det viktigt med en ersättning till fiskare, som man t.ex. har i Danmark. Den motionen är inte heller behandlad, men vi har avsatt pengar för detta, 200 000 kr, om ni här i riksdagen bifaller motionen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till

Fru talman! Trots den säkerhetspolitiskt trygga bild som målas upp när det gäller Sverige vill vi kristdemokrater ändå påstå att tillståndet i Ryssland är ett osäkerhetsmoment i svensk säkerhetspolitik. Instabiliteten är påtaglig. I dag kan vi se hur ryska styrkor bombar Tjetjenien och hur det internationella klimatet på grund av bl.a. Ryssland blivit kallare efter Sveriges geografiska och strategiska läge gör att vår säkerhet ständigt är beroende av vad som sker i Ryssland, vars utveckling mot demokrati och marknadsekonomi kan komma att få större eller mindre avbräck. Rysslands säkerhet måste ständigt hanteras, särskilt av det internationella samfundet, eftersom Ryska federationen i kärnvapenhänseende är Sovjetunionens arvtagarland. Flera delar av det europeiska område som tidigare ingått i den sovjetiska maktsfären brottas med stora interna motsättningar, vilkas framtida betydelse för omvärlden ännu är mycket osäkra. Den senaste tidens utveckling i Vitryssland och Ukraina kan i sig innehålla frön till en våldsam utveckling, samtidigt som man måste konstatera att en fredligare utveckling i Balkanområdet och i Kaukasusregionen ännu inte finns i sikte. Vitrysslands president Lukasjenko kan enligt vår uppfattning bli en av 2000-talets värsta diktatorer och sprida oro i hela regionen. Min uppfattning är att om bedömningen av det säkerhetspolitiska läget görs alltför glättig kan det medföra allvarliga konsekvenser för vårt land och folk. Det jag inte har nämnt är terrorhot och andra hot inom landets gränser - hot som det också måste finnas beredskap för. Fru talman! Säkerheten i närområdet är det centrala för det svenska försvaret. Ett bibehållande av Sveriges militära alliansfrihet kräver en betryggande förmåga till självständigt försvar av vårt eget territorium. Och ju mindre organisationen blir, desto sämre blir anpassningsförmågan. Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde skulle, i samband med allvarligare incidenter och kriser i vårt direkta närområde, kunna leda till att Sverige blir föremål för militära operationer redan på kort sikt. För att risktagningen med vår försvarsförmåga inte ska bli för stor anser Kristdemokraterna att de förhastade och drastiska nedskärningar som förestår inte kan motiveras utifrån den nuvarande svårförutsägbara säkerhetspolitiska situationen i Europa. Vi säger således nej till För att undvika materielförstöring, vidmakthålla kompetens och en stabil grund för anpassning av totalförsvarets resurser har Kristdemokraterna avsatt 1 300 miljoner kronor år 2000 samt 400 miljoner kronor för år 2001, dvs. sammanlagt 1 700 miljoner kronor för återstoden av innevarande försvarsbeslutsperiod. År 2002, som är första året i nästa försvarsbeslutsperiod, har vi tillfört 1 000 miljoner kronor då vi inte accepterar den föreslagna ramsänkningen. I ett särskilt yttrande har vi utvecklat vårt budgetförslag vad gäller utgiftsområde 6 Totalförsvar. Fru talman! Försvarsfrågan är högaktuell för närvarande. I förra veckan diskuterades regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, i en remissdebatt här i kammaren. Den propositionen oroar väldigt många politiker, experter och andra. Många av oss ser med stor oro och ängslan på den uppgörelse som Socialdemokraterna och Centern gjort när det gäller det framtida försvaret. Regeringen räknar förstås med att få igenom sitt förslag. Till hundra procent litar den, som det verkar, på uppgörelsen med Centern samtidigt som den kallt räknar med att de två försvarsfientliga partierna, Vänstern och Miljöpartiet, ställer upp på förslaget. Fru talman! Det är inte lätt att tala om det betänkande som vi nu behandlar, när tankarna naturligt också kretsar kring försvarspropositionen Det nya försvaret. Men den budget som vi nu diskuterar och vars ramar lades fast tidigt i våras kommer med all sannolikhet att inte gälla fullt ut om regeringens försvarspolitiska proposition Det nya försvaret vinner gehör. Det är således en mycket obalanserad och osäker situation som vi diskuterar nu. Enligt regeringens och Centerns planer ska förslaget till det nya försvaret börja gälla från den 1 juli år 2000, dvs. mitt i den budgetperiod som vi nu diskuterar. Grundvillkoren för den här budgeten kommer rimligtvis inte att gälla om det nya försvaret kommer in i bilden. Min fråga till socialdemokraterna är därför: Kommer avvecklingen, som enligt uppgift mellan tummen och pekfingret beräknas kosta ca 4,5 miljarder kronor förutom allt mänskligt och annat lidande, att innebära att budgeten får en helt annan inriktning än den som vi nu diskuterar? Eller kommer, med andra ord, de i försvarsbudgeten budgeterade medlen från den 1 juli år 2000 att gå till en avveckling som inte är budgeterad? En annan fråga som jag har är om avvecklingskostnaden, de ca 4,5 miljarderna, om nu den summan stämmer, kommer att inkräkta på den summa som ingår i uppgörelsen mellan Centern och Socialdemokraterna. Den summan ska ju tas från försvaret är det sagt. Om man måste utöka budgeten för avvecklingen, så måste ju dessa medel i så fall tas någonstans ifrån. Varifrån ska de tas i så fall? Är det från sjukvården eller från något annat vårdområde? Fru talman! Hur försvaret efter den 1 juli år 2000 kommer att se ut kan vi inte med bestämdhet säga i dag. Hur stor kostnaden för det framtida försvaret blir är också svårt att säga. Men vi vet, trots att det inte finns några, såvitt jag vet, fullständiga offentligt redovisade beräkningar, att det kommer att innebära stora kostnader att på en kort tid genomföra en planerad omriktning och reduktion av Försvarsmakten. När det gäller de framtida försvarskostnaderna är det för tidigt att uttala sig om hur mycket billigare ett mindre försvar kan bli. Det finns en rad osäkra faktorer. De gäller bl.a. hur den framtida personalförsörjningen ska utformas. Andra exempel är, vilket vi också har pekat på i andra sammanhang, att investeringar i försvarsmateriel är kontraktsbundna och långsiktiga, kostnader för personalavveckling, pliktpersonalens framtida förmåner, avveckling av mark, anläggningar och förnödenheter är omfattande, samtidigt som omlokaliseringar kan medföra stora investeringar. Ökad förmåga att i samverkan med andra länder delta i internationella operationer kräver att resurser för utbildning och snabba insatser ständigt finns tillgängliga. Försvarskostnaderna har vid flera tillfällen kritiserats. Nu tycker jag att den frågan är ute på något av ett gungfly igen. Fru talman! Kristdemokraterna har vid åtskilliga tillfällen påpekat att det inom försvarsbudgetens ram måste finnas särskilt budgeterade och öronmärkta medel för internationella fredsbevarande och fredsskapande insatser. Det visade bl.a. den på internationell nivå för Sverige mycket generande förseningen av de utlovade militära insatserna till Kosovo under detta år. Om ord ska leda till handling, måste det finnas täckning för orden. Det gäller också Sveriges internationella insatser. Kommer socialdemokraterna att se till att det kommer att finnas särskilt budgeterade medel för internationella militära insatser? Fru talman! Med tanke på det säkerhetspolitiska läget och den omstrukturering som försvaret står inför är det märkligt att regeringen föreslår ekonomiska neddragningar av det civila försvaret. Regeringen borde i stället i sina skrivningar exempelvis ha pekat på behovet av att Försvarsmakten får en närmare anknytning till länsstyrelserna för att bl.a. kunna utnyttja gemensamma resurser på ett bättre sätt. Kristdemokraterna anser att om avsikten verkligen är att värna civilbefolkningen vid krigs och krissituationer bör en övergripande och heltäckande parlamentariskt sammansatt utredning om det civila försvarets roll och funktion inom totalförsvaret genomföras. Den av regeringen särskilt tillsatta utredaren med uppdrag att bl.a. se över planeringssystemet för civilt försvar och för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred täcker inte den totala översyn som behöver göras av det civila försvaret. I den strukturförändring som totalförsvaret genomgår är det nödvändigt att utreda vilka konsekvenser det får för det civila försvaret. Vad som ytterligare motiverar en översyn är de lärdomar som måste dras ur 90-talets krig på Balkan, i Tjetjenien, Östtimor, Sierra Leone m.fl. platser, där det civila samhället och civilbefolkningen varit oerhört utsatta och så gott som oskyddade. I de sammanhang där militära enheter inte kan beskydda befolkningen i vårt land bör exempelvis undersökas hur de frivilliga organisationernas, inklusive hemvärnets, uppgifter kan vidgas. Fru talman! Vi kristdemokrater anser således att det finns anledning att göra en övergripande utredning av hela det civila försvaret inklusive de olika frivilliga organisationernas plats och roll inom totalförsvaret.

Fru talman! Detta har vi också skrivit i vårt särskilda yttrande. Eftersom vi kristdemokrater inte har bifallit regeringens förslag till budget år 2000 kommer vi att avstå från att delta i omröstningen utom när det gäller vår egen reservation. För övrigt hänvisas till vårt särskilda yttrande, där vi tar upp kustbevakningen, dagersättningen till värnpliktiga och det civila försvaret. Åke Carnerö kommer senare att göra ett inlägg om kustbevakningen och Amanda Agestav om dagersättningen till värnpliktiga. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till

Fru talman!

För min del vill jag bara påpeka att de förändringar av budgeten som Folkpartiet liberalerna gör i förhållande till den framlagda budgeten innebär överflyttning av 500 miljoner kronor från grundutbildnings och kortutbildningsbudgeten till internationella insatser. Jag hörde Berit Jóhannesson framföra önskemål om pengar till minröjning, och det är där de ligger. Vi har besökt Bosnien och vet vad internationell verksamhet innebär. Vårt förslag innebär till stora delar pengar till minröjning, att man återställer minerad mark till odlingsbar mark. Det är det som är meningen med denna överföring av pengar från onödig grundutbildning och korttidsutbildning till internationell verksamhet. Det känns lite fel att vi nu måste minska antalet styrkor i Bosnien för att kunna ta oss till Kosovo. Det är det som ligger till grund för vårt ändringsförslag i budgetsammanhang. Vi anser även att man kan kosta på sig att dra ned på skyddsrumsbyggandet i de tider då hotbilden inte är så allvarlig. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till Folkpartiets reservationer. Vi återkommer till det nya förslaget om den nya budgeten och det nya försvaret under våren när försvarsutskottet har diskuterat färdigt propositionen om det nya försvaret.

Fru talman! Högt ärade och dyrbara ledamöter i kammaren! Åhörare! Framtida protokolläsare! Vi har hört ett antal papper läsas upp här framifrån nu. Det låter ibland som om vi befinner oss i helt olika världar. När Moderata samlingspartiet talar om medveten förstörelse och panikavveckling, och när vi hör Kristdemokraterna tala om förhastad och drastisk neddragning och dessutom i sin reservation skriver att man inte kan medverka till något sådant här så undrar jag faktiskt vad de menar. Faktum är att i budgeten föreslår regeringen och Centern en ökning av försvarsutgifterna med 7 %. Med undantag för 1990/91 har militärutgifterna aldrig varit högre än de är i år. Och de kommer alltså att öka ytterligare nästa år. Jag tycker också att det är obehagligt att höra hur Kristdemokraterna försöker skrämma med det ryska kriget mot Tjetjenien och tar det till intäkt för att det militära hotet mot Sverige på något sätt skulle ha ökat. Man insinuerar åtminstone det. Faktum är snarare motsatsen - faktum är att sedan det kalla krigets slut har det militära invasionshotet helt vittrat sönder. Detta har lett till att militärutgifterna har minskat dramatiskt. Jag har sagt det förut, och jag repeterar det: De har halverats i Europa. De har minskat med över 90 % i Ryssland. Hela Rysslands försvarsbudget har varit mindre än den svenska försvarsbudgeten. Alla är i dag eniga om att det inte längre existerar något militärt invasionshot. Den svenska militären säger samma sak: Det finns inte något militärt invasionshot. Detta innebär att det finns ett utrymme att också i Sverige minska militärutgifterna. Det är synd att den minskningen inte kommer till stånd förrän först 2001. Den borde ha kommit till stånd mycket tidigare. Det finns en insikt om detta också hos regeringen. Försvarsministern sade här i talarstolen i förra veckan att omprövningen borde ha kommit tidigare. Han gav därmed Miljöpartiet rätt i vår kritik mot att regeringen inte har förmått förhålla sig till en föränderlig omvärld. Men bättre sent än aldrig! Det är bättre att det börjar minska nästa år än att det inte börjar minska alls. Det vi ser nu i Ryssland är på alla sätt beklagligt och måste fördömas. Det är oacceptabelt att man försöker lösa inre konflikter med väpnat våld. Jag är rädd för att vi kommer att få se mer av det som vi upplever nu. Den ryska ekonomin är nämligen i sönderfall, och arbetslösheten ökar. Detta utgör en grogrund för olika nationalistiska och fundamentalistiska grupper, gammelkommunister och andra extrema grupper. Men ju mer vi riskerar att få se framtida inbördeskrig i Ryssland, desto mer introvert blir Ryssland och desto mer upptaget med sina egna konflikter kommer Ryssland att bli. Det visar sig också att den krigföring vi nu ser mot Tjetjenien har varit framgångsrik så länge den har riktats mot små byar och mot civilbefolkningen. Återigen konfronteras man nu med gerillan i Tjetjenien, precis som i det förra kriget, och det visar sig återigen i vilket miserabelt skick den ryska krigsmakten är. Att i detta läge insinuera att denna konflikt och problematik i Ryssland skulle utgöra något militärt hot mot Sverige tycker jag är osmakligt och obehagligt. Tvärtom ställer detta andra krav på oss. Vi bör försöka bidra till att undvika de här konflikterna och att undvika katastroferna, flyktingströmmarna, FN insatserna och de dyra återuppbyggnadsinsatserna. Detta gör vi genom att på olika sätt stödja den demokratiska utvecklingen i Ryssland. Det finns nämligen ett intimt samband mellan hur man löser konflikter och graden av demokrati i ett samhälle. Vi bör från svensk sida stötta de embryon till demokratiska folkrörelser som finns, de olika strukturer för ett demokratiskt samhälle som växer fram och utvecklingen av ett rättssystem. Där behövs det ekonomiska insatser från Sverige och från EU. Där kan vi bidra till att förebygga väpnade konflikter i Ryssland och föregripa mänskliga tragedier och därmed föregripa oerhörda kostnader för omvärlden. Dessa får vi ju annars ta med flyktingströmmarna, katastrofinsatserna och FN Det är detta, Margareta Viklund, som jag tycker att vi borde använda en större del av vår försvarspolitiska budget till. Det ligger i vårt intresse att medverka till fred och stabilitet i Sveriges omvärld. Men det är raka motsatsen som förespråkas här. Både från Kristdemokraterna och Moderaterna förespråkar man i detta läge mer pengar på det militära försvaret, trots att det inte finns något invasionshot. Det är och förblir för mig obegripligt. Jag hoppas att vi i debatten i vår kommer att kunna komma fram till större minskningar och större förändringar av det svenska försvaret än de som hittills har föreslagits. Vi har viktiga uppgifter som vi kan bidra till genom medverkan i internationella fredsfrämjande insatser. Vi har också möjligheten att i Sverige utveckla de civila förebyggande insatserna. Det är långt viktigare än att krama sig fast vid en svunnen epoks säkerhetstänkande och vid regementen och försvarsmateriel som har haft uppgiften att skydda oss mot det militära invasionshot som inte längre finns. Tack!
Fru talman! Det är precis som Lars Ångström säger - som om vi levde i två olika världar. Ändå lever vi här och nu. Jag tror inte att någon av oss egentligen kan säga hur morgondagen kommer att se ut. Men vi har kanske olika syn på hur bilden av vår omvärld ser ut. Naturligtvis har inte jag något emot att man går in med civila insatser, genom FN osv. Det vill vi gärna satsa ännu mer på. Men vi har kanske en annan bild på näthinnan av den oro och det mörker som faktiskt finns på sina håll i Europa i dag. Vi kan inte bara stå och titta på detta och säga: Det här är inget allvarligt. Sverige är ju en del av Europa! Den hotbild som vilar över de andra länderna kastar naturligtvis sin skugga också på Sverige. Det kan vi aldrig komma ifrån. Vi måste vara beredda att göra insatser var det än kan vara någonstans - i Europa och för att kunna skydda vårt eget land. Vi kanske ser på möjligheterna att få fred i världen på olika sätt, Lars Ångström och jag. Det nämndes att det dras ned på försvarskostnaderna i massvis av Europas länder i dag. Men jag kunde läsa i dag i TT-nyheterna att man t.ex. i Tyskland var väldigt tveksam till de neddragningar som gjorts, och att man kommer att ta sig en ny funderare på det hela. Det är alltså inte bara vi som diskuterar vad det är för hotbild som finns i Europa nu. Det är inte bara vi här i Sverige - utan det görs på andra håll i Europa också.
Fru talman! Tveksamhet inför neddragningar finns väl i alla länder, framför allt i de grupper som har intressen av att bibehålla en högre nivå på militärutgifterna. Men faktum är att militärutgifterna har halverats i Europa sedan det kalla krigets slut. Och faktum är att Sveriges militärutgifter har stannat kvar på samma höga nivå som under det kalla kriget. Jag tror att vår syn på omvärlden kanske inte skiljer sig åt så mycket. Också vi ser självfallet bekymren och de mörka molnen. Vi ser ofreden i det forna Jugoslavien, och vi ser vad som händer i Ryssland. Däremot skiljer vi oss åt när det gäller att dra slutsatser av det vi ser. Slutsatserna för Miljöpartiets del gäller t.ex. kriget i det forna Jugoslavien, konflikten i Bosnien och konflikten i Kosovo. För fem-tio år sedan varnades vi här i Sverige av bl.a. representanter för Margaretas parti om att detta kunde sprida sig. Man ville ta det till intäkt för att inte minska Sveriges militäruppgifter. Men det fanns ingenting som pekade på att konflikten skulle sprida sig, och mycket riktigt har vi inte heller sett att den har spridits under de tio år som har gått. Samma sak gäller konflikten i Groznyj i Tjetjenien och Rysslands problem. Det finns ingenting som gör att man kan dra slutsatsen att det här skulle öka hoten mot omvärlden. Tvärtom, ju mer problem i Ryssland, desto mer introvert blir det. Slutsatsen måste i stället bli den motsatta. Vi har nu en möjlighet att tillsammans med andra länder bidra till att förebygga det som jag fruktar, nämligen en repris av det forna Jugoslavien fast hundra gånger större i Ryssland. Här krävs det resurser, nytänkande och utvecklande av en förebyggande politik. Det är raka motsatsen till att klamra sig fast vid det traditionella militära invasionsförsvaret.
Fru talman! Det är konstigt att Lars Ångström så väl vet vad slutsatsen blir av alla de scenarier som finns. Jag tycker att det är väldigt skickligt. Ingen kan ju ge en bild av hur morgondagen kommer att se ut. Men vi har ändå ett ansvar för att försvara vårt land. Det är ett förvaltaransvar som vi har för att vi ska kunna lämna över det till nästa generation och nästa osv. Det ansvaret har Lars Ångström och jag och alla vi som sitter här. Det förpliktigar. Därför måste vi ha våra ögon öppna så att vi också kan se de hotbilder som finns och kan måla upp dem och visa på dem. Det är vår uppgift, och det kan vi inte komma ifrån. Sedan får vi ta ställning till det. Lars Ångström vill dra ned, men jag vill inte det. Jag har en annan uppfattning. Jag anser att vi måste ha ett starkt försvar så att vi kan freda vårt land i den del av världen där vi är. Det väntar sig också den övriga världen att vi gör.
Fru talman! Jag vet inte om jag är så skicklig. Det är inte så att jag är ensam om att dra den här slutsatsen. Försvarsledningen, Försvarsmakten, försvarsministern och säkerhetspolitiska bedömare i samhället i vårt land och ute i Europa drar samma slutsats. Det går inte att genomföra en invasion och en ockupation av Sverige från rysk sida. Den kapaciteten existerar inte längre. Den finns inte. Jag undrar vad det är för militära hot som Margareta Viklund ser framför sig. Hon har inte presenterat några av dem. De existerar inte i sinnevärlden. Däremot finns det andra hot som försvarsutskottet pekat på senast i 1996 års försvarsbeslut. Där vidgade man på Miljöpartiets initiativ hotbilden. Det finns en ganska stor samstämmighet kring att det som i dag utgör hot emot Sveriges territorium och Sveriges demokrati är sådant som t.ex. sönderrostade atomubåtar i Murmansk. Det är risken att vi kan utsättas för IT-sabotage. Det är rysk maffiaverksamhet som är gränsöverskridande. Det är miljöförstöring. Detta är icke-militära hot. Mot inget av dessa hot, som är reella, kan Margareta Viklund eller någon annan försvara oss med JAS flygplan, stridsvagnar eller ubåtar. De är helt irrelevanta. Det krävs andra organisationer, andra insatser och andra strukturer för att möta de framtida hoten, de som är reella i dag. Därför blir det närmast obegripligt när Margareta Viklund gör samma misstag som Moderaterna och kallar Miljöpartiet försvarsfientligt. Försvar handlar inte längre om det militära. Försvar handlar om andra metoder för att möta de hot som vi är utsatta för. Man skulle kunna vända på retoriken om man ville.

Fru talman! Det har nu gått ganska precis två veckor sedan riksdagen fattade beslut om de olika utgiftsområdenas ekonomiska ramar. Dagens debatt handlar om hur vi ska använda de 46,6 miljarder kronor som finns inom utgiftsområde 6 Totalförsvaret. Fru talman! Detta är stora pengar, och det kräver eftertanke hur de ska användas. I dagens betänkande redogörs för utskottets behandling av regeringens förslag under utgiftsområdet. I betänkandet finns fyra reservationer och tre särskilda yttranden. Jag ber att få återkomma till dem lite senare. Ämnet för dagen är alltså hur vi ska använda den del av våra gemensamma tillgångar som går till totalförsvaret. Den helt dominerande delen inom utgiftsområdet är det militära försvaret. Detta är som bekant uppdelat i tre olika anslag, A1 som behandlar förbandsverksamhet och beredskap m.m., A2 som är fredsfrämjande insatser och A3 som handlar om materiel, anläggningar samt forskning och utveckling. När det gäller anslaget under A1 har regeringen kommit med begränsande förslag med anledning av den proposition om det nya försvaret som lämnades till riksdagen förra torsdagen. Utskottet delar regeringens uppfattning att man bör slutföra avvecklingen av krigsförband m.m. enligt 1996 års försvarsbeslut samt förbereda en omställning enligt den inriktning som riksdagen beslutade om i maj i år. Utskottet vill särskilt peka på det viktiga i att Försvarsmakten fortsätter att arbeta med att utveckla förmågan att lämna stöd till samhället. Under rubriken A2 finns det skäl att framhålla de utmärkta insatser som svenska kvinnor och män gör i det internationella samfundets tjänst. Jag har själv, liksom i stort sett hela utskottet, varit på plats i Bosnien under hösten och haft möjlighet att konstatera att de svenska bataljonerna har gjort ett mycket bra arbete. För en liten tid sedan reste en ny kontingent ned till Kosovo för att delta i den internationella fredsstyrka som ska stabilisera läget i denna krigshärjade del av Europa. Tyvärr kan man konstatera att processen fram till dess att den svenska styrkan kom i väg har varit otillfredsställande. Försvarsdepartementet har nu den här frågan under luppen. I den proposition som lades på riksdagens bord i torsdags finns också förslag om att försvaret ska utreda och återkomma med förslag före den 1 februari nästa år om hur vi ska klara av rutinerna på ett bättre sätt. Vad gäller anslaget A3 konstaterar utskottet att regeringen är ganska oprecis och allmän. Det är dock förståeligt eftersom arbetet med materielplanen och förslagen till omställning av försvaret inte var slutförda när budgetpropositionen skrevs. Vi får väl återkomma närmare till detta då vi behandlar propositionen om det nya försvaret. Utskottet noterar dock i betänkandet att bemyndigandet för framtida ekonomiska förpliktelser kraftigt har minskat jämfört med förra årets budget. Fru talman! Försvaret handlar dock inte bara om den militära dimensionen. För att klara fredstida påfrestningar i samhället bör vi ha ett bra fungerande civilt försvar. Utskottet understryker i betänkandet vikten av uthållighet inom viktiga områden i infrastrukturen. Vi förutsätter att resultatet av de funktionsgenomgångar och andra studier som pågår om sårbarheten i dessa system leder till åtgärder som får en ur beredskapssynpunkt godtagbar förmåga i uthållighet inom dessa viktiga områden. Regeringen förväntas informera riksdagen regelbundet i denna fråga. Fru talman! Låt mig nu gå över till de reservationer som finns i betänkandet. I reservation 1 anför Vänsterpartiet att man vill minska anslaget A3 med miljoner kronor anvisas till minröjning. Detta har utskottet tidigare behandlat, och den uppfattning utskottet då hade står kvar. Utskottet delar uppfattningen att minröjningen är en viktig uppgift för försvaret. Det finns en politisk vilja att öka vår förmåga på det här området. Regeringen har också gett Försvarsmakten direktiv med en sådan innebörd. I reservation 2 vill Folkpartiet att 500 miljoner överförs från A1 till A2 för att säkerställa att vi kan delta i internationella operationer. Även det kravet har behandlats tidigare. I samband med vårpropositionen 1999 uttalade utskottet att man förutsatte att regeringen skulle återkomma till riksdagen om behov uppstod att förstärka utgiftsområdet. Den här bedömningen står fast. Även här ska Försvarsmakten komma med förslag till lösningar på de här problemen före den 1 februari så att vi får möjligheter att klara de internationella operationer som kan bli aktuella framöver. I reservation 3 vill Folkpartiet att stödet till produktionen av skyddsrum minskas och att produktionen av skyddsrum bör begränsas och inriktas mot de områden där riskerna bedöms som störst. Utskottet framhåller att anslaget till skyddsrum har minskats med drygt 275 miljoner sedan förra årets budget. Vidare har planeringsförutsättningarna ändrats i den riktning som reservationen pekar på. Fru talman! I reservation 4, till sist, föreslår kristdemokraterna att riksdagen ska återta beslutet om dagersättning till värnpliktiga. Utskottet delar reservantens uppfattning om att frågan om dagersättningens storlek är viktig. Utskottet är dock inte berett att föreslå någon förändring av den beslutsordning som gäller. Regeringen bör dock informera riksdagen om sina avsikter eller begära riksdagens godkännande inför viktiga förändringar om ersättningen till de totalförsvarspliktiga. Fru talman! Avslutningsvis till jag yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Berndt Sköldestig säger att vi i vår reservation har yrkat på att man ska öka minröjningsinsatserna inom Försvarsmakten. Berndt Sköldestig säger också att man har påtalat detta för Försvarsmakten. Vi har tagit upp det här gång på gång, så min enkla fråga till Berndt Sköldestig är: Varför händer det ingenting?
Fru talman! Jag har, Berit Jóhannesson, inget bra svar på frågan om varför det inte händer något. Men vi är nu mitt inne i en process där vi ska omforma Försvaret. Ur den omformningen kommer det möjligheter - det är jag fast övertygad om - som gör att vi kan förbättra vår förmåga när det gäller minröjning och våra möjligheter att göra ytterligare insatser.

Fru talman! Berndt Sköldestig kommenterade Eftersom jag vet att både Berndt och jag har varit i Bosnien och sett hur det ser ut måste jag ställa en fråga. Vi har sett vilket behov som fortfarande finns i Bosnien, inte minst i minröjningshänseende. Kan vi inte då anse att det inte ska gå till så som det har gjort - att vi måste dra tillbaka en styrka i ett land som Bosnien för att klara av situationen i Kosovo? Det är väl så att 500 miljoner till en tre månaders grundutbildning - där ingen riktigt vet vilken uppgift de utbildade ska få i försvaret - får en bättre användning i internationell verksamhet där minröjning naturligtvis är den ledande uppgiften. Det skulle vara roligt att höra Berndt Sköldestigs åsikt om den saken.
Fru talman! Vi har ju varit i Bosnien och sett - som jag sade förut - vilka fina insatser våra soldater har gjort där. Naturligtvis skulle jag hemskt gärna se att vi kunde fortsätta våra insatser genom att hjälpa till med minröjning och annat, nu när det finns mindre behov av rent militära insatser. Men jag tror att vi måste göra det inom de ramar vi har. Därför tror jag att det förslag som kommer från Försvarsmakten om hur vi ska klara de internationella insatserna, där vi enligt min mening även får inrymma minröjningsinsatser, får utgöra grunden för hur vi kommer att handla framöver.
Fru talman! Jag vill än en gång återkomma till situationen i Bosnien. Det var ju tragiskt i t.ex. Olympiabyn. Man ville lämna bilen och gå ut och gå i skidspåren där de svenska skidlöparna tog sina guldmedaljer. Men det kunde man inte på grund av minering i området. Då frågar man sig än en gång: Tycker Berndt Sköldestig att det är vettigt att under tre månader i Sverige korttidsutbilda kanske 1 500 soldater - som man inte har en aning om hur man ska använda sig av i krigsmakten - i stället för att ta 500 miljoner till att röja minor i Bosnien?
Fru talman! Berndt Sköldestig tycker att vi ska göra de insatser i Bosnien som vår budget medger. Jag kan hålla med Runar Patriksson om att minröjning kanske är det allra viktigaste i Bosnien. Jag tycker att vi ska se till att vi får en ordning där Försvarsmakten får tala om hur vi ska lösa de här frågorna, vad gäller både personal och materiel, inom de ramar vi har.
Fru talman! I mitt anförande ställde jag ett par frågor till socialdemokraterna. Jag undrar om Berndt Sköldestig skulle vilja svara på dem. Om nu den här propositionen om det nya Försvaret går igenom kommer den enligt det förslag som propositionen ger att gälla fr.o.m. den 1 juli nästa år. Enligt mitt sätt att se slår det sönder den budget vi nu diskuterar, eftersom avvecklingskostnaderna enligt uppgift kommer att uppgå till ungefär 4 1⁄2 miljarder kronor. Kommer de pengarna att tas från vården eller någonting annat, frågar jag. Jag skulle vilja veta varifrån de pengarna ska tas.

Fru talman! När det gäller avvecklingskostnaderna har vi i vår överenskommelse med Centerpartiet avsatt 5 miljoner kronor, och de belastar inte den här budgeten. De får tas ut med omedelbar verkan när de behövs under kommande år, och de kommer att belasta budgeten år 2002-2003.
Fru talman! 5 miljoner låter inte så mycket. Det kanske var 5 miljarder. Det ska då inte beröra den här budgeten, säger Berndt Sköldestig. Men om nu avvecklingen ändå börjar år 2000, varifrån tar man då pengarna för den avvecklingen? Den summan kommer ju att bli såpass hög.
Fru talman! Som jag sade ingår det i överenskommelsen att man får förskottera pengar som ska tas ur budgeten år 2002-2003 för att klara kostnaderna med omedelbar verkan. Sedan sade jag naturligtvis fel. Det är inte miljoner utan miljarder. Det är lite svårt med nollorna ibland, jag ber om ursäkt för det.

Fru talman! Centerpartiet delar regeringens uppfattning om totalförsvarsramen för nästa år, så jag vill inledningsvis yrka bifall till hemställan 1 betänkandet och avslag på reservationerna. En viktig utgångspunkt för Centerpartiet är att det försvarsbeslut som togs 1996 och den omstrukturering av Försvarsmakten som därmed påbörjades genomförs på ett sådant sätt att sluttidpunkten uppnås eller att man t.o.m. möjligen når avveckling tidigare än beräknat. Detta är viktigt, eftersom det är det som bidrar till att snabbare skapa ett ekonomiskt utrymme för den önskvärda ominriktningen. Det är också angeläget att Försvarsmakten redan nu börjar förbereda så långt det är möjligt den ominriktning av Försvarsmakten som inletts genom riksdagens beslut med anledning av kontrollstationspropositionen Förändrad omvärld - omdanat försvar. Ominriktningen innebär att vi kommer några steg på vägen mot framtidens försvar. Man skulle naturligtvis kunna känna en viss otålighet över att det ekonomiska utrymmet för förnyelsen inte blir större och att det inte ökar i snabbare takt än vad som nu sker. Men där är det ju så att det s.k. arvet är gränssättande. Ju förr vi kan avveckla de delar av arvets organisation och materiel som inte bär mot framtidens försvar, desto tidigare kan vi också bereda utrymme för den strukturella förnyelsen, för det är nu vi måste göra nödvändiga omstruktureringar och satsningar för att ge landet ett starkt och effektivt försvar även i nästa århundrade. Att skjuta de svåra omställningsbesluten framför sig är ingen framkomlig väg. Ominriktningen innebär att försvaret förändras och omstruktureras för att möta 2000-talets hot och risker. Med ominriktningen kommer ett bra försvar att göras bättre och bli bättre avpassat för sina åtaganden. Vi får en mer flexibel organisation och förbandsstruktur med ökad rörlighet och hög insatsberedskap. Som överbefälhavaren har påpekat i tidningsdebatter kommer vi faktiskt att ha fler insatsberedda förband än vad vi har haft hittills under efterkrigstiden. Omfattande strukturella förändringar är, enligt Centerpartiet, helt nödvändiga för att vår förmåga att medverka i internationell krishantering och konfliktlösning ska kunna ökas. De är också nödvändiga för att vi på ett modernt och bättre sätt ska kunna möta de hotbilder som i närtid kan riktas mot vårt land. Det nya försvaret måste, som FOA:s generaldirektör Bengt Anderberg påpekat, inrymma en förmåga att snabbt förändras och anpassas till framtida förhållanden om vilka vi har begränsad kunskap i dag. Dagens dynamiska säkerhetspolitiska struktur medför att det blir svårare att förutspå större förändringar. Det kan jag vara överens med tidigare talare om. Vi måste alltså därför också i högre grad beakta osäkerheten om den framtida omvärldsutvecklingen som en planeringsförutsättning. Kravet på anpassning grundar sig därför inte enbart på en positiv och stabil omvärldsutveckling, som vi i och för sig hoppas på, utan just på osäkerheten om utvecklingen på sikt. Fru talman! Utifrån det vidgade säkerhetsbegreppet vill jag i dagens debatt särskilt lyfta fram två av totalförsvarets fyra huvuduppgifter, nämligen uppgiften att stärka det svenska samhället vid fredstida påfrestningar samt uppgiften att bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Jag väljer att göra det därför att jag anser att betydelsen av dessa uppgifter bör belysas och kanske t.o.m. stärkas. Hoten mot informationssystemen i form av intrång och manipulationer växer i takt med samhällets ökade beroende av väl fungerande informationssystem. Vårt moderna samhälle är oerhört sårbart och känsligt för störningar i elförsörjning, telekommunikationer och datorstöd. Därför är det med oro vi kan konstatera att det fortfarande finns brister i funktionen telekommunikationer och i delfunktionen elförsörjning. Snarare är det så, som ju faktiskt utskottet framhåller, att sårbarheten inom de här systemen bara tycks öka. Det förhåller sig dessutom på det viset att det i nuläget inte är möjligt att helt garantera ens en säker elförsörjning. Vid ett angrepp i ett förändrat omvärldsläge bedömde regeringen i 1999 års budgetproposition att den samlade förmågan till civilt försvar inte var godtagbar. Detta menar vi att man måste ta på allvar och därför är det oerhört viktigt att det civila försvaret tillmäts en ökad betydelse på sätt som sker i den s.k. särpropositionen om det nya försvaret och att det civila försvaret hänger med i anpassningen till det nya säkerhetspolitiska läget med ny hotbildsutveckling. Detta är särskilt viktigt eftersom många av de nya hoten inte längre är så entydigt militära till sin karaktär. Vi får inte dra oss för att utnyttja våra samlade totalförsvarsresurser när vi måste hitta det mest effektiva sättet att möta både nutida och framtida hotbilder. Det är också nödvändigt att så långt det är möjligt dra nytta av de samlade totalförsvarsresurserna inte bara för det nationella försvaret utan också för den internationella verksamheten. Vi måste faktiskt på allvar anamma en ny syn på den internationella verksamheten, där de internationella insatserna och den kompetens och erfarenhet som man därmed återför till organisationen, utgör ett medel för att utveckla även den nationella försvarsförmågan. Därför är det angeläget att, så snart som utrymmet medger det, tidigarelägga ökningen av vår förmåga till internationell fredsfrämjande verksamhet. Försvarsberedningen skriver i den senaste rapporten Europas säkerhet - Sveriges försvar att den för svensk försvarspolitik viktigaste slutsatsen av det senaste årets internationella utveckling är behovet av att stärka Sveriges förmåga att bidra till europeisk krishantering. Vi måste alltså inse att det effektivaste sättet att undanröja säkerhetspolitiska hot mot vårt land är att vara med och bilägga konflikter där de äger rum. En viktig metod för att trygga vår egen säkerhet är alltså att delta på så stor bredd som möjligt i det europeiska samarbetet och därigenom bidra till gemensam fredsfrämjande verksamhet och krishantering. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram de frivilliga försvarsorganisationernas roll i det nya totalförsvaret, en roll som enligt min mening, får en allt större betydelse. De militära och civila frivilliga försvarsorganisationerna och hemvärnet är en oerhört viktig resurs i landets försvar, inte minst genom det starka engagemang och den breda kompetens inom skilda samhällsområden som de tillför. De är också en högst väsentlig del i folkförsvaret, där tanken är att var och en efter förmåga och kunskap ska bidra till landets försvar. När nu totalförsvaret i övrigt förnyas är det naturligtvis också oerhört angeläget att även de frivilliga försvarsorganisationerna får möjlighet att utveckla sig mot nya förmågor och nya kompetenser. Ett sådant viktigt förnyelseprojekt är just frågan om hur de frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra till freden och säkerheten i vår omvärld. Bara för att nämna ett lovvärt och framåtsyftande exempel sker de frivilliga försvarsorganisationernas samarbete med Baltikum just i syfte att stödja de baltiska ländernas uppbyggnad av ett försvar under demokratisk kontroll. Vi går nu vidare med att skapa militära och civila försvarsresurser med hög kompetens och förmåga till insatser i ett brett spektrum av uppgifter både nationellt och internationellt och med anpassningsförmåga till nya behov och nya villkor i framtiden. På det sätter blir ett bra försvar bättre. Centerpartiet är berett att fortsätta att ta ett långsiktigt ansvar för totalförsvarets omstrukturering. Det här är ingen förstörelseprocess, som Olle Lindström sade. Det här är en förnyelseprocess. Till sist: Det är förmågan och modet att tänka nytt som skiljer den vise från den envise. Tack!
Fru talman! Jag har bara en liten kort fråga till hemvärnsmannen Erik Arthur Egervärn som här på slutet talar så väl om de frivilliga organisationerna. miljoner till internationell verksamhet. I talet var internationell verksamhet mycket viktigt. Eftersom jag vet att Erik Arthur Egervärn också har varit i Bosnien ställer jag frågan: Är det vettigt att korttidsutbilda 1 500 man för hemvärnet med en utbildning som ingen kan garantera har någon som helst möjlighet att uppfylla ens de krav som hemvärnet har, när det finns tiotusentals färdigutbildade soldater i landet att rekrytera till hemvärnet? Att göra en sådan utbildning i stället för att använda dessa 500 miljoner till minröjning och fortsatt verksamhet i Bosnien. Jag kan inte tänka mig annat än att Erik Arthur Egervärn också var i Duboj i Tuzla och träffade de svenska soldaterna som inte har någon förståelse för hur vi kan dra oss ur denna oroshärd. En av anledningarna lär vara att det fattas resurser. Att man ger hemvärnets korttidsutbildning till soldater, när man är tveksam till vilken utbildning de får, i stället för detta internationella engagemang, skulle jag vilja höra Erik Arthur Egervärns syn på.
Fru talman! Låt mig först självklart instämma i behovet av utökade resurser till minröjningsverksamhet. Det råder inte något motsatsförhållande eller annan åsikt i detta sammanhang. Det måste naturligtvis beaktas i det kommande budgetarbetet. I den här budgetramen tycker jag dock inte att man ska göra de omfördelningar som Runar Patriksson föreslår. Jag uppfattade att Runar Patriksson är kritisk till den här korttidsutbildningen. Det kan man måhända vara. Jag tillhör dem som tycker att den är riktigt bra. Erfarenheterna av de korttidsutbildade, i den mån de har placerats ute i hemvärnsförbanden, är mycket goda. Både Runar Patriksson och jag vet att den här korttidsutbildningen ska utvärderas. Innan den har utvärderats i vederbörlig ordning tycker jag att det är det för tidigt att döma ut den. Låt oss återkomma när den har utvärderats professionellt.
Fru talman! Min vetskap om Erik Arthur Egervärn är att han har god kunskap om det militära försvaret. Vid Pliktutredningens sammanträde frågade jag den officer som har att lägga fram förslaget, om de korttidsutbildades möjligheter att verka i försvaret och fick svävande svar på vilken uppgift de kan ha. Vi är väl medvetna om att det finns tiotusentals fullutbildade soldater som med en ordentlig kampanj i landet vore mer ägnade för hemvärnets verksamhet. Då anser jag att i stället för att använda medlen för korttidsutbildningar som inte leder någon vart borde man använda dem för internationell verksamhet.
Fru talman! Man kan, som jag sade, ha olika åsikter om de korttidsutbildades värde. Jag har det intrycket bl.a. från tiden som hemvärnschef, att de mycket väl har fyllt sin roll i hemvärnet. De svävar inte omkring i systemet i något slags pool, utan i den mån de själva vill det blir de krigsplacerade i hemvärnet. De är alltså inte utan uppgifter. Korttidsutbildningen får vidare i sig ses mot bakgrund av att den är en individuell soldatutbildning för den enskilde hemvärnsmannen eller soldaten. Sedan ges fortlöpande en utbildning i hemvärnet inom förbandets ram. Man får alltså fel bild av den här verksamheten, om man bara tittar på grundutbildningen. Det handlar om en fortlöpnde utbildning inom hemvärnet. Men frågan ska, som sagt, utvärderas, och jag ber att få återkomma till en diskussion med Runar Patriksson när utvärderingen väl är gjord.

Fru talman! När försvarsfrågorna debatteras här i kammaren nämns sällan den viktiga verksamhet som Kustbevakningen bedriver. Jag vill därför beröra Fru talman! Kustbevakningen har som egen myndighet verkat i över elva år, och dess sjöövervakningsverksamhet och kontroll har som övergripande mål att inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon begränsa brottsligheten, så att säkerheten till sjöss liksom respekten för lagar och andra föreskrifter ökar. Målet för miljöräddningstjänsten till sjöss är att bidra till att säkerheten ökar, människor kan räddas och följderna av olyckor och utsläpp kan begränsas. Genom sin ständiga närvaro till sjöss med i snitt 19 fartyg varje dygn samt flygplan ges förutsättningar för hög beredskap och därmed tidiga insatser. Denna närvaro till sjöss har naturligtvis en preventiv inverkan på brottsligheten. Den internationella verksamheten inom sjöövervakningssektorn blir alltmer omfattande, och bilateralt samarbete pågår med i stort sett alla Östersjöländernas kust eller gränsbevakningsorganisationer. Fru talman! Från norr till syd mäter Sverige 1 572 kilometer, och den totala kuststräckan är 2 746 kilometer. Med en så lång kuststräcka, ja, faktiskt EU:s längsta yttre gräns, har gränskontroll och övervakning stor betydelse för vårt lands säkerhet och ekonomi. Härtill behövs både kustnära övervakning och uthållig utsjöbevakning. Till sjöss är kustbevakaren både polis och tullare, vilket är två viktiga förutsättningar för att klara gräns och sjöövervakningen. EU medlemskapet och den kommande Schengenanslutningen ställer stora krav på förändringar, och därför har Kustbevakningen prioriterat framför allt yttre gräns och fiskerikontroll. fr.o.m. nästa år kommer man även att utföra landnings och kvalitetskontroll av fisk i hamnarna. Fru talman! I betänkandet behandlas två motioner från Kristdemokraterna med krav på ökade resurser till Kustbevakningen. Vi har angett två skäl för detta. För det första: Utvecklingen i vårt närområde liksom Sveriges medlemskap i EU har för Kustbevakningens del inneburit ett väsentligt ökat övervakningsbehov till sjöss. Avvecklingen av de inre gränserna genom Sveriges anslutning till Schengenavtalet innebär att gränskontrollen måste intensifieras så länge de kompensatoriska åtgärderna inte fungerar tillfredsställande. För det andra: Kustbevakningen har huvudansvaret för miljöräddning till sjöss. Oljeutsläpp är det vanligaste problemet, och de alltmer omfattande sjötransporterna av olja och farligt gods ökar behovet av övervakning. Snabba ingripanden är viktiga för att begränsa utsläppen och kunna identifiera fartyg som orsakat utsläpp. Det är 50 till 100 gånger dyrare att sanera en strand än att ta upp oljan till sjöss. Det bör därför införskaffas ytterligare två kombinationsfartyg som medger uthållig utsjöbevakning och därmed en högre beredskap i miljöräddningstjänst i Skagerrak och i Östersjön. Kristdemokraterna har därför i sitt budgetförslag avsatt 40 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Fru talman! Försvarsutskottet delar Kristdemokraternas uppfattning om betydelsen av de uppgifter som Kustbevakningen utför och dess förmåga att upprätthålla en uthållig sjöövervakning, men utskottet vill inte nu föreslå mer resurser än vad regeringen föreslagit. Eftersom Kristdemokraternas budgetförslag fallit vill jag bara för tydlighetens skull hänvisa till vårt särskilda yttrande nr 2 på s. 76 i förevarande betänkande.

Fru talman! Man brukar ju spara det bästa till sist, så jag får väl hoppas att ingen anmäler sig efter mig. Lars Ångström förefaller inte leva i samma verklighet som jag. Jag vet inte om Miljöpartiet har uppfattat att Lettlands president har varit på besök i Sverige, varvid denne uttryckte att letterna fortfarande känner sig väldigt hotade av Ryssland. Ett hot mot Lettland är ett hot mot säkerheten i vårt närområde, och letterna om några vet ju vad ett hot innebär. De vet vad det är att känna sig hotade. Ibland undrar jag om inte vi i Sverige är för naiva. Man ska när man diskuterar Ryssland också komma ihåg att Ryssland bara för ett par veckor sedan ökade sin försvarsbudget med 57 %. Men Lars Ångström har rätt i att vi ska stötta den demokratiska processen i Ryssland. Jag tror att vi egentligen menar samma sak. Skillnaden är att vi kristdemokrater vill att man ska använda Försvarsmaktens resurser i detta viktiga arbete, för där finns det en kompetens. Vad Lars Ångström glömmer när man diskuterar ökade eller minskade militärutgifter i Europa är att vi i Sverige har bedrivit en neutralitetspolitik. De andra europeiska länderna har gått samman och byggt upp gemensamma försvarsresurser, vilket inneburit att kostnaderna för varje land har minskat. Jag skulle vilja veta om Lars Ångström är beredd att verka för att Sverige ska lämna neutralitetsprincipen och ansöka om medlemskap i Nato eller någon annan säkerhetsinstitution i Europa. Fru talman! Jag skulle vilja stanna några minuter vid en fråga som inte enbart handlar om ekonomi utan framför allt om människan. Människan är ju den viktigaste beståndsdelen i Försvarsmakten. Pliktpersonalen är en av de viktigaste resurserna för Försvarsmakten. Vi har under det gångna året fått rapporter om att inkallade har fått ändrade inskrivningsbesked, att utbildningar har inställts osv. De här beskeden har ofta kommit i ett väldigt sent skede, och många har drabbats av väldigt negativa konsekvenser av detta. Det är nu vårt ansvar att minimera dessa skadeverkningar i de kommande nedbantningarna i framtiden och se till att de värnpliktiga får sina besked i tid. Fru talman! Jag tror att vi i den här kammaren egentligen är eniga om att vi vill ha de unga män och unga kvinnor som är mest lämpade och mest villiga att genomföra sin värnpliktsutbildning. För att det här ska bli möjligt är det viktigt att utbildningen blir ett attraktivt alternativ, och för det behövs en stimulans. En sådan stimulans kan vara att tjänstgöringen får ett ökat civilt meritvärde. Utbildningen ska vara värd någonting även efter det att den har avslutats. En annan fråga är pliktpersonalens ekonomi. Det är inte rimligt att internerna på våra fängelser tjänar 75 kr om dagen, medan pliktpersonalen får 40 kr om dagen. För några år sedan beslöt riksdagen att delegera beslut om dagersättningen till regeringen, men efter detta har ingenting hänt. Den senaste höjningen av dagersättningen gjordes 1994. Då höjdes ersättningen med 2 kr om dagen. Det pågår ett arbete på förslag till en höjning inom Regeringskansliet, och det är positivt, men ska man varje gång vänta fem sex år på att det ska komma ett ändringsförslag? Vi tycker att det är ganska orimligt. Kristdemokraterna framhåller i reservation 4 att riksdagen ska återta delegeringen till regeringen. Det är dags att vi som folkvalda tar vårt ansvar för de totalförsvarspliktiga. Det är rent ut sagt feghet att låta denna delegering fortsätta. Jag vill avsluta med att instämma i yrkandet om bifall till reservation 4.
Fru talman! Jag skulle egentligen inte vilja bidra till att förlänga den här debatten, men å andra sidan skulle jag inte heller vilja att min dyrbara utskottskollega Amanda går hem och lägger sig utan att ha fått svar på sina frågor. Hon ligger kanske sömnlös då. Att Lettlands president, som för övrigt är en kvinna, känner sig hotad av det som sker i Ryssland har ju historiska skäl som förklaring. Det innebär inte att det finns ett reellt militärt hot från Ryssland. Än mindre kan man ta det till intäkt för att det skulle finnas något militärt invasionshot mot Sverige. Jag tycker att Amanda Agestav gör samma misstag som tidigare representanter från Kristdemokraterna har gjort när man har försökt skrämmas med Ryssland på samma sätt som man kanske skrämdes för 10-15 år sedan. När Amanda Agestav säger att Ryssland ökar sina militärutgifter med 57 % så låter ju det bestickande för den som inte känner till bakgrunden. Men bakgrunden är ju den att det innebär att man ökar upp till 47 miljarder, dvs. en miljard mer än vad Sverige kommer att spendera på sitt försvar nästa år, och det är mot den bakgrunden vi ska se det här. Det är också så att Ryssland - det tror jag att Amanda Agestav vet - har en mycket begränsad utbildad personal, 40 000 utbildade anställda, och de sista 5 000 har nu absorberats in i Rysslands oförsvarliga krig mot Tjetjenien. Men detta är alltså en krigsmakt som är mycket långt ifrån den ryska Röda armén som vi tidigare kände den och som vi upplevde ett hot ifrån. Jag tycker därför att det är felaktigt att insinuera att den upprustning som sker på något sätt skulle innebära ett militärt invasionshot mot Sverige. Så är det inte!
Fru talman! Jag påstod inte i mitt anförande att det här skulle innebära ett konkret riktat hot mot Sverige, men däremot ett hot mot säkerheten i vårt närområde, som jag anser att vi har ett ansvar för, ett ansvar också för att hjälpa till och bygga upp säkerheten i vårt närområde. Jag tycker att man ändå måste ta Ryssland på allvar. Vi kan inte bara nonchalant titta på det som händer i Ryssland när man ökar utgifterna och försöker bygga upp sin armé igen.
Fru talman! Vi vet ju att den 57-procentiga ökningen, som innebär att man nu är uppe i samma rustningsnivå som Sverige, har sin bakgrund i just kriget mot Tjetjenien, som vi alla tycker är felaktigt. Det var nödvändigt för den ryska centralmakten för att kunna fortsätta bedriva offensiven mot Tjetjenien. Jag begriper inte på vilket sätt det här hotar vårt närområde. Det måste Amanda Agestav förklara, för det förstår jag bara inte.
Fru talman! Det som händer i Tjetjenien kan ju även drabba länder i vårt närområde. Det kan ju drabba de tidigare medlemmarna i f.d. Sovjetunionen.

Herr talman! Vi ska i dag diskutera rättsväsendets olika verksamheter. Det finns då skäl att påminna om rättsstatens viktigaste uppgift, nämligen att upprätthålla en god rättsordning och att skydda människor mot övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Historiskt sett har medborgarnas trygghet mot brott och tillgång till ett rättssäkert domstolsförfarande ansetts utgöra själva fundamentet för varje civiliserat samhälle. Emellertid har det svenska rättsväsendet under de socialdemokratiska regeringsåren nått vägs ände. Regeringen tycks oförmögen att ta till sig problemen och vägra inse medborgarnas behov av trygghet och vilka krav som måste kunna ställas på såväl polisens, åklagarnas, domstolarnas som kriminalvårdens olika verksamheter. Regeringens ovilja att tillgodose medborgarnas krav på rättstrygghet och rättssäkerhet är dokumenterad i höstens budgetproposition, och verkligheten visar med icke önskvärd tydlighet att statens hårda kärna vittrar sönder. Herr talman! Låt mig ta några exempel från olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, och jag börjar med polisen. Nyligen uttalade justitieminister Laila Freivalds i en debattartikel om hotet från nationalsocialisterna i Svenska Dagbladet att rättsväsendet får de resurser som krävs för att för framtiden säkerställa att man når uppsatta mål. Hon skrev att detta framgår av budgetpropositionen. Hon undvek emellertid nogsamt att tala om hur mycket polisen får. Den som tar sig tid att läsa budgetpropositionen finner att polisen för nästa år får ett tillskott med ynka 21 miljoner och för 2001 ytterligare 5 miljoner. Detta bör ställas i relation till de krav som ställs på polisen. Nästa år kommer Schengenavtalet att träda i kraft. I avtalet krävs att vi ökar vår gränskontroll mot tredje land. Om vi lever upp till kraven ökar våra möjligheter att hindra att organiserat kriminella tar sig in i vårt land, något som alla rimligen borde vara positiva till. Rikspolisstyrelsen har räknat fram att detta innebär ökade kostnader på 120 miljoner per år. I budgeten avsätts netto ca 2 miljoner. Vad som kommer att hända är att polisresurser måste tas från annat polisiärt arbete, vilket ökar möjligheterna för grovt kriminella att utan risk inom landet organisera sig och bli allt farligare. Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen. Orsaken är att det från Rikspolisstyrelsens sida framfördes att det inte finns pengar för att tillgodose ens ytterst låga löneökningskrav. På central nivå inom polisen finns en klart uttalad uppfattning att svensk polis är dåligt betald. En bra lön är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna rekrytera kvalificerade unga till utbildningen. En bra lön är också en förutsättning för att vi ska kunna behålla duktiga poliser. Med den budget för polisen, som majoriteten tycks vara beredd att anta, kommer poliskåren att ytterligare minska även om ytterst begränsade löneökningar avtalas fram. Om poliskåren dessutom minskar på grund av rekryteringssvårigheter eller flykt från yrket blir våra möjligheter att bekämpa grövre kriminalitet obefintliga. Det finns emellertid tecken som tyder på att justitieministern äntligen inser att hon med stöd av majoriteten gått för långt, och då är det intressant att notera hur hon vill lösa uppkomna problem. Jo, genom att göra bl.a. renskötare till deltidspoliser. Justitieministern jämför med frivilligbrandkår. Det är för mig ofattbart att någon kan jämställa räddningsverksamhet vid brand eller liknande med polisens verksamhet. Polisverksamhet, till skillnad från räddningsverksamhet, innebär rätt och skyldighet att utöva makt. I denna maktutövning ligger även en rätt att utöva tvång och våld mot enskilda. Även om det då och då händer att poliser prickas för fel i sin maktutövning, så har vi en poliskår i Sverige som hederliga medborgare inte behöver känna rädsla för, och även boven kan räkna med att bli korrekt behandlad. Redan i dag, med den gedigna utbildning våra poliser har, händer det att de känner osäkerhet vid lagtillämpning. Hur kan man då ens tänka sig att det stora ansvar maktutövningen innebär läggs på en snabbutbildad person? Se i stället till att öka resurserna, så att vi kan få fler välutbildade poliser i Sverige och att poliserna får chansen att syssla med polisverksamhet i stället för administration. Det finns skäl att påminna om vad Rikspolisstyrelsen skrev i sitt budgetäskande för år 2000: "Rikspolisstyrelsen måste ödmjukt men bestämt begära att statsmakterna ger klara och långsiktiga besked. Kan polisen räkna med att få en sådan varaktig uppräkning av anslagen att det blir försvarligt att utbilda och anställa nya poliser? Och om en sådan uppräkning inte kan förväntas; vilka krav på verksamheten skall Polisen ge upp?" Herr talman! Det är hög tid att skapa uppmärksamhet kring den katastrofala situation kriminalvården har hamnat i. Sverige är med all rätt ett föregångsland vad gäller kriminalvård. Min egen uppfattning är att när människor döms för brott är det viktigt att den tid kriminalvården har brottslingen i sitt våld också utnyttjas på ett bra sätt. Det innebär bl.a. att jag, under de år jag arbetat med kriminalpolitik, har kämpat för ett vettigt verksamhetsinnehåll på våra anstalter och också under bl.a. motstånd från socialdemokraterna genomdrivit det alternativa straffet fotbojan. Nu håller allt på att förstöras. Den socialdemokratiska regeringen har genomdrivit stora besparingar och samtidigt ökat kraven på kriminalvården. Klientelet på våra fängelser är i dag mer belastat än tidigare bl.a. beroende på att mera lätthanterliga dömda ofta får fotboja i stället för fängelse. Detta ställer stora krav på vårdarna och övrig fängelsepersonal. Andelen narkomaner på fängelserna har ökat med allt vad det innebär. Samma sak gäller andelen personer med grava störningar. Samtidigt som situationen på våra fängelser förändrats och blivit mer svårhanterlig har besparingar genomförts bl.a. genom att antalet platser kraftigt minskat. Resultatet är att vi vid vissa tillfällen har överfyllda fängelser. T.o.m. sjukplatserna används i dag och räknas som vanliga platser, och dömda får vänta i frihet på en ledig fängelseplats. För att hantera de särskilt svåra fångarna med allvarliga personlighetsstörningar har s.k. stödavdelningar inrättats. På Fosieanstalten i Malmö, som jag nyligen besökte, gjordes en tillbyggnad för att bereda 30 fångar plats på sådana avdelningar. På grund av pengabrist öppnades bara tre av fem färdigbyggda avdelningar. Men eländet tar inte slut där. Med den budget som riksdagens majoritet nu driver igenom kommer pengarna inte ens att räcka för att driva den verksamhet som redan påbörjats. Hittills har man lyckats hålla narkotikan borta från de tre avdelningarna på Fosieanstalten, men när man ska spara ytterligare kommer man att få minska personalen, och därmed minskar också kontrollmöjligheterna. Vem tror att man kan få något resultat av behandling av drogade fångar? För frivården, som bl.a. har hand om de personer som avtjänar sitt straff med fotboja, kommer den nya budgeten att innebära att man måste minska på kontrollen av de dömda. Detta ökar naturligtvis risken för misskötsamhet. All erfarenhet från andra länder visar att om fotbojan ska fungera krävs det inte bara en bra teknik utan också en tät kontakt mellan frivården och den dömde. Med fler fall av misskötsamhet riskeras tilltron till denna verkställighetsform. En viktig del av kriminalvårdens verksamhet är påverkansprogram. Alla säger att det är viktigt att vi har individuellt anpassade sådana, men majoriteten är inte beredd att betala för den. De individuellt anpassade programmen kostar naturligtvis, men nog är vi alla betjänta av att narkomanen sätts på ett program för avvänjning och att sexualbrottslingen i specialterapi. Vad som nu händer är att man går över till billigare friskvårdsprogram - som en företrädare för kriminalvården uttryckte det - men friskvård är till för att bevara hälsan och inte för att bota ohälsa. En annan punkt som alla är överens om är betydelsen av att personalen på våra fängelser har en adekvat utbildning, men inte heller detta är majoriteten beredd att betala för. 700 vårdare på våra fängelser saknar t.o.m. grundutbildning. För att ge dem en rejäl grund att stå på krävs antingen att man har pengar för att sätta in vikarier eller att man kan betala övertid. Ingetdera har man möjlighet att göra längre. Hur ska vi kunna bedriva en vettig verksamhet och inte enbart syssla med förvaring om personalen saknar utbildning för det som den ska göra? Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om domstolsväsendet. Något sensationellt för Sverige har inträffat denna höst. Högsta domstolens ordförande, landets hovrättspresidenter, Sveriges domarförbund och enskilda lagmän har gett sig ut i den offentliga debatten och varnat för att rättssäkerheten i våra domstolar är i fara. Man har också riktat skarp kritik mot regeringens och Domstolsverkets sätt att driva på såväl förändringsprocessen som budgetprocessen. Ett genomgående tema i domarnas kritik gäller formerna för den pågående förändringsproceesen inom domstolsväsendet. Förändringsarbetet drivs på utan att riksdagen har fått ta ställning till någon genomarbetad plan med regeringens mål och syfte. I debatten har vidare gjorts gällande att förändringsarbetet, som bl.a. lett till nedläggning och sammanslagning av domstolar, är tveksamt från konstitutionella utgångspunkter. Domstolarnas självständighet och oberoende är skyddade i grundlagen och domstolarnas verksamhet ska varken kunna kommenderas eller ledas på samma sätt som andra myndigheters verksamhet. Riksdagen har också sidsteppats av regeringen i fråga om domstolarnas framtida yttre organisation. För att bringa klarhet i vilka planer regeringen har med förändringsarbetet och vilka rationaliseringsvinster som åsyftas bör regeringen för riksdagen redovisa en övergripande plan för reformeringen av domstolsväsendet. Herr talman! Sveriges rättsväsende är i kris. Det verkar inte som att majoriteten insett eller velat inse detta. Vakna upp och se till att människor i Sverige garanteras den rättssäkerhet som rättstrygghet som bara staten kan ge! Mina partikolleger kommer att vidareutveckla vår syn som bl.a. kommer till uttryck i våra reservationer, och vi står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Herr talman! I dag ska vi debattera ett av de viktigaste områdena, och det är utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Det är också ett av de områden som får stora resurser. Vi som verkar inom de olika områdena - inom bostadspolitiken, inom socialpolitik och inom i stort sett alla områden - att det behövs resurser för att möta alla de behov som finns. Här måste vi ha en balansgång när det gäller hur mycket pengar som ska satsas på de olika områdena. Rättsväsendet är ett av de områden som är mest beroende av hur övriga områden fungerar. När man ska avväga var resurserna ska sättas in handlar det också om att det måste finnas ett brottsförebyggande arbete. Om kommunerna inte får tillräckligt med resurser för att kunna driva ett bra brottsförebyggande arbete, för att kunna möta barns behov i skolan, för att kunna möta utsatta människor, för att kunna möta missbrukare och erbjuda dem missbruksvård kommer ökningen av utslagningen att märkas på rättsväsendet. Då måste man välja väg. Ska vi hela tiden möta de problem som finns i samhället med att öka resurserna till rättsväsendet? När vi ser att fler ungdomar far illa och en ökad ungdomskriminalitet är frågan: Ska vi möta detta enbart genom att öka resurserna till polisen? Eller handlar det om att också öka resurserna till kommunerna? Vi i Vänsterpartiet har gjort en helhetsbedömning av budgeten och prioriterat tillräckligt mycket resurser till basverksamheten. Vi hade givetvis gärna sett att man också hade haft en stor pengapåse så att man hade kunnat ösa ut ännu mer pengar till rättsväsendet där det finns behov och brister. Det är majoriteten också klart medveten om. Under de senaste budgetåren har majoriteten sakta med säkert ökat resurserna till rättsväsendet. Vi har under en lång tid haft problem med polisverksamheten. Dessa problem har två utgångspunkter. Den ena är de ekonomiska problemen som polisen tidigare hade. Det saknades kontroll över ekonomin och det fanns inte någon ekonomisk styrning. Underskotten i och överdragen av budgeten var enorma. Då var det nödvändigt att se till att få kontroll över ekonomin. Samtidigt genomförde man också en stor omorganisation inom polisen. I dag har vi en ny polisverksamhet med en helt ny organisation där man ska arbeta problemorienterat och där man ska utgå från en närpolisverksamhet. Detta var givetvis en väldigt svår tid. Samtidigt som man stramade åt ekonomin - och att det fick vi göra på alla samhällsområden - skulle man genomföra en stor omorganisation. I dag börjar vi att få ett polisväsende som fungerar, men polisen behöver mer resurser, och den får hela tiden tillskott. Majoriteten säger också att det finns skäl att återkomma till detta och det säkert kommer att behöva tillföras mer resurser. Herr talman! Jag vill ändå peka på att anslagen till polisen är på 11 506 881 000 kr. Det är en av de stora anslagsposterna i vår budget.

Moderaterna vill tillföra 156 miljoner nästa år. Polisväsendet kostar 60 miljoner om dagen. Det innebär med Moderaternas tillägg ytterligare 3 1⁄2 polisdagar. Herr talman! Det kan inte vara rimligt att föra en debatt om att polisväsendet befinner sig i en fullständig katastrof, att man har en verksamhet som inte fungerar, och samtidigt påstå att 156 miljoner skulle utgöra skillnaden mellan en bra poliskår, ett fungerande polisväsende, och en katastrof. Herr talman! Polisorganisationen behöver tillskott framöver, men det är ett av de områden som vi satsar mest på. Herr talman! Det finns ett område inom rättsväsendet där vi i Vänsterpartiet gärna hade sett en ökning i budgeten, men där helheten och hela budgeten ändå fick avgöra vad vi skulle ställa oss bakom, och det är kriminalvården. Kriminalvården har under de senaste åren fått göra ganska stora nedskärningar. Detta har varit möjligt att göra eftersom kriminalvården hade väldigt stora anslagssparanden, som inte var rimliga, medan man i dag har kommit ned till en nivå där man måste börja skära i verksamheten. Men, herr talman, ska man titta på klara fakta så har kriminalvården de senaste två åren inte gjort några personalminskningar. Det är fortfarande lika många anställda inom kriminalvården vid dags dato som det var för två år sedan. Man har minskat antalet platser, och på vissa håll inom kriminalvården har man i dag nästan överbeläggning. Men samtidigt finns det i dag ungefär 450 tomma platser inom kriminalvården. Det här är ett problem som man måste möta med en bättre planering och ett bättre system, så att man kan utnyttja platserna på ett bättre sätt. Kriminalvården kommer att gå in i ett svårt år, och det beklagar vi. Men samtidigt ska vi också inse att den svenska kriminalvården är den kriminalvård i världen som det satsas mest resurser på, och man måste ändå ha ett perspektiv. Herr talman! Rättsväsendet är otroligt viktigt. I dag måste vi få ett bättre fungerande samarbete mellan olika myndigheter och mellan de rättsvårdande myndigheterna.

Herr talman! Jag har två frågor i anledning av Alice Åström sade att polisväsendet nu börjar fungera. Jag skulle gärna vilja ha något eller några exempel på vad Alice Åström menar fungerar bättre i dag än vad det gjorde för, låt oss säga, ett år sedan. Det andra handlar om Alice Åströms resonemang om det brottsförebyggande arbetet, som vi naturligtvis är överens om vikten av. Alice Åström sade att vi måste prioritera resurser till bl.a. skola och omsorg. Då skulle jag gärna vilja höra Alice Åströms förklaring till den utveckling som vi har haft under efterkrigstiden, och vi håller oss då till de tre första årtiondena efter andra världskriget, då resurserna till skola, fritidsverksamhet och omsorgsverksamhet ökade. Jag vågar påstå att man egentligen hade för dessa verksamheter obegränsade resurser. Vad var det som gjordes fel, med tanke på att resurserna fanns, under dessa årtionden eftersom de också visade en successiv, stark ökning av brottsligheten?
Herr talman! När det gäller att polisväsendet nu börjar fungera bättre kan jag använda bara ett exempel från mitt eget län, Jönköpings län. Där har vi under det senaste halvåret kunnat få ut mer poliser i närpolisverksamheten, mindre samhällen har kunnat få fler poliser ute i samhället och kontakten mellan medborgarna och polisen har faktiskt ökat. Det har varit en svår omorganisation, och det finns fortfarande mycket kvar att göra. Men polisverksamheten fungerar bättre och bättre på många områden. Att Moderaterna inte vill lyfta fram något endaste positivt exempel förvånar mig inte. När jag är ute ser jag exempel på att det börjar fungera. Jag ser också de områden och platser där det är problem. Men man kan inte bara göra en ensidig beskrivning. I t.ex. min kommun, Vaggeryds kommun, hade vi för sju åtta år sedan två polismän som arbetade under kontorstid. I dag har vi fyra närpoliser utplacerad. När det gäller att prioritera skola och omsorg fanns det också, visar statistiken, en period då kriminaliteten faktiskt minskade. Sedan handlar det inte bara om att satsa pengar, utan man måste ha ett starkt och brottsförebyggande perspektiv, och det saknades till vissa delar tidigare. Men det grundläggande är ändå att se till att de behov som finns ute i samhället måste kunna mötas, för annars kommer det att ge konsekvenser som att människor blir utslagna, och vi vet att många av dem hamnar inom rättsväsendet.
Herr talman! Eftersom både Alice Åström och jag vet att resurserna i bl.a. Alice Åströms län inte har ökat utan i stället minskat, skulle jag gärna vilja veta - eftersom Alice Åströms är insatt i situationen i sitt län - var man har tagit resurserna. Vilken verksamhet har man minskat hos polisen i länet? När Alice Åström talar om brottsförebyggande talar hon om skola, fritidsverksamhet, omsorg och den typen av verksamhet. Jag skulle gärna vilja höra Alice Åströms syn på polisen som brottsförebyggare.
Herr talman! Det som man bl.a. har minskat på inom polisväsendet i Jönköpings län är administrationen och överbyggnaden. Man har nu en gemensam växel i hela länet, och man har dragit ihop resurserna inom administrationen. Allting har inte varit smärtfritt. Det har varit problem. Men på det här sättet har man kunnat frigöra resurser och placera ut dem. När det gäller det brottsförebyggande arbetet och satsningar på skola, omsorg och missbruksvård gällde frågan polisen som brottsförebyggare. Polisen har en oerhört viktig brottsförebyggande roll genom att finnas ute i samhället, genom att kartlägga och veta vilka ungdomar det är som är stökiga och vilka gäng eller kriminella som är aktuella. Genom att kartlägga och arbeta effektivt på det sättet är poliser viktiga brottsförebyggare. På så sätt kan man också förhindra brotten innan de har skett. Så polisens roll som brottsförebyggare är viktig. Men i dag möter jag ofta också poliser som talar om att samhället i övrigt inte kan möta de behov som finns. Jag möter poliser som säger att stängning av fritidsgårdar har inneburit att deras arbetsbörda har ökat. Det är inte ett bra sätt att använda sig av polisen som brottsförebyggare. Där skulle man kunna gå in i ett mycket tidigare skede och ha det brottsförebyggande arbetet på en helt annan instans än polisen. Men de är oerhört betydelsefulla.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 11 och som konsekvens av detta också reservationerna 16 och 17. För övrigt står vi bakom våra reservationer och särskilda yttranden. I vårt särskilda yttrande nr 2 står det följande: "En fungerande rättsstat är oumbärligt för ett gott samhälle. I ett gott samhälle överförs de demokratiska värdena och värderingarna från generation till generation. Utan dessa kommer relationerna mellan människor inte att fungera i vardagslivet. Tilliten och förtroendet måste utgå ifrån att respekten för varje människas unika värde är införlivad hos varje medmänniska. Rättsstatens uppgift är att ge en ram för dessa värden. Den ska syfta till att skapa en samlevnad med trygghet och respekt mellan människor och bidrar därmed också till att upprätthålla samhällets grundvärden." Det är vad vi kristdemokrater ser som själva grunden för ett gott rättssamhälle. Det senaste året har varit fyllt av dramatiska händelser som gjort att enskilda faktiskt har ställt sig frågan: Kan man lita på rättsväsendet, lagstiftningen och myndigheterna? Regeringen konstaterar också i propositionen att brottsligheten har blivit alltmer våldsam. En rad faktorer bidrar till en oroväckande utveckling, men regeringen ser ändå positivt på saken: "Den anmälda brottsligheten har sammantaget inte ökat under 1998" skriver man i propositionen. Men verkligheten är trots allt att under 1998 anmäldes 1 190 812 brott. Bl.a. ökade våldsbrotten med 6 %. För de flesta är det lite svårt att se det här som en positiv utveckling. Vi kristdemokrater ser i stället en mycket allvarlig utveckling i rättssamhället som måste mötas med kraftfulla insatser. Den ökade brottsligheten måste mötas med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Snabba insatser krävs exempelvis genom utvecklad närpolisverksamhet, samarbete mellan polis, åklagare och socialtjänst samt, när det gäller unga människor, mellan skola, föräldrar och väl fungerande ungdomsrotlar. Långsiktigt handlar det om ett förebyggande arbete. Höjd upptäcktsrisk, fasthet och konsekvens är viktiga signaler i detta preventiva arbete. Att vuxenvärlden får mer tid för den uppväxande generationen ser vi i sig som brottsförebyggande. Polisen har under flera år blivit utsatt för kraftiga besparingar. I förra årets debatt kritiserade vi regeringen för den då förda besparingspolitiken. Men regeringen har bara fortsatt på den inslagna vägen under 1999. Risken är uppenbar att polisen inte längre kan utföra sina huvuduppgifter, att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt utreda och beivra brott. Då rikspolischefen Sten Heckscher besökte utskottet sade han: Prognosen för kommande år är dyster. Vi behöver anställa fler poliser, men vi kan inte utbilda fler poliser om vi inte har resurser att kunna anställa dem. Enligt Rikspolisstyrelsens personalbyrå beräknas ett underskott med den ram som vi beslutar om i dag på 2,7 miljarder kronor fram till år 2002. Detta stora underskott klarar man inte utan mycket drastiska personalförändringar enligt personalbyrån. Då är min fråga till Socialdemokraterna och stödpartierna: Hur ska polisen och de civilanställda, några av samhällets viktigaste aktörer, kunna sköta det arbete man är satt att sköta under de här villkoren? För en vecka sedan demonstrerade 700 poliser i Kungsträdgården för mer resurser. Jag följde med två patrullerande poliser under några timmar för att samtala med dem, men också för att få en liten inblick i deras vardagssituation. En sak som oroar mig är den rapport som jag fick av dem om att alltfler unga människor inträder på den kriminella banan. Det är barn så unga att man inte kan hålla regelrätta förhör eller åtala. Och när poliserna efter ingripande följer de här barnen hem finns det enligt deras utsago dessutom ganska liten förståelse hos många av föräldrarna. Vi får även fler och fler rapporter om att förundersökningar läggs ned. Då kan man fråga sig vilka signaler det här ger till den unga generationen som har debuterat på den kriminella banan. Antalet personrån ökade med en fjärdedel 1998, och det var också främst bland mycket unga människor. Min fråga till regeringspartierna är då: Vilken strategi finns det för att avskräcka, men även verka för att unga gärningsmän inte återgår till brottslighet? Den tidigare fastslagna tjänstetablån, 16 700 poliser, menar regeringen att man inte längre behöver hålla fast vid. Nu ska behovet när det gäller antalet poliser bedömas med hänsyn till verksamhetens behov och förutsättningar. Och så hänvisar men till intentionerna att närpolisen ska utveckla sitt problemorienterade arbete. Då skulle jag vilja fråga Socialdemokraterna och regeringen: Hur allvarlig ska situationen i fråga om brottsligheten vara innan man anser att det är påkallat med mer polisresurser? Kristdemokraterna krävde hösten 1998 en total översyn av vilken verksamhet polisen enligt lag ska vara skyldig att utföra. I propositionen skriver regeringen att "arbetet med att anpassa polisens arbetstider till verksamhetens behov är viktig för det problemorienterade arbetet. Ett instrument för en sådan anpassning är s.k. periodplanering." Samtidigt konstaterar man att det fortfarande bara är 15 % av närpoliserna i landet som periodplanerar arbetstiden. Resursbrist leder till att poliserna inte hinner planera sin verksamhet. Det leder i sin tur till ineffektivitet och felprioriteringar. Jag talade med Anna-Greta Johansson på polismyndigheten i går. Hon berättade att man nyss har genomfört en undersökning bland de civilanställda. Den presenterades i förra veckan. Den visade att de civilanställda mår mycket dåligt med stress, håglöshet och utbrändhet. Enligt den beräkning som de också har gjort skulle man omgående kunna flytta 700 poliser i landet direkt ut på gatan, där de behövs, om man kunde få ha fler civilanställda som kunde bedriva verksamheten inne på poliskontoren. Nu håller man på med kompetensutveckling. Man utbildar de civilanställda så att de också ska kunna jobba med utredningar. Det är bra, men det sker i alldeles för liten utsträckning. Jag frågar: Är regeringen beredd att ta till sig den här oroväckande rapporten om de civilanställdas arbetssituation? Och är man beredd att skapa större möjligheter för kompetensutveckling så att vi får ut de här 700 poliserna på gatorna? Det är också glädjande att regeringen har insett nödvändigheten av den nationella insatsstyrkan och att insatsstyrkans verksamhetsområde ska utvidgas. För att betona att styrkan är en nationell resurs ska den kallas just Nationella insatsstyrkan. Rikspolisstyrelsen föreslår att styrkan ska kunna sättas in i sådana fall där en polisoperativ bedömning visar att det är lämpligt på grund av de särskilda kunskaper som styrkans personal har. Regeringen menar att styrkan fortsättningsvis ska ha sin organisatoriska hemvist vid Stockholms länspolis. Vi menar att det kommer att försvåra och undergräva möjligheterna att låta styrkan i verkligheten vara en nationell resurs. Vi vidhåller vårt tidigare krav om att Nationella insatsstyrkan ska läggas under "Rikspolisstyrelsen ska informera polismyndigheterna om den särskilda kompetens som finns i styrkan och bevaka att myndigheterna inte av ekonomiska skäl avhåller sig från att använda styrkan". Den skrivningen förstärker bara min inställning att styrkan ska ligga under RPS. I besparingstider, då varje länspolisområde kämpar med effektiviseringar och rationaliseringar, kommer inte de olika myndigheterna att ha råd att utnyttja Nationella insatsstyrkan. Ett färskt exempel har vi i Östergötland som genom de tragiska polismorden kallade in extra hjälp. Östergötland stod i höst med ett underskott i kassan på 14,5 miljoner kronor. Man kompenserades med 6 miljoner kronor från RPS. Och på en fråga till justitieministern om hur Östergötland skulle klara av sin ekonomi fick jag svaret att det skulle skötas i en budgetdialog med RPS. Mig veterligen har den frågan ännu inte blivit löst. Sådant här sprider sig naturligtvis, och risken blir att polisdistrikten inte vågar anlita Nationella insatsstyrkan. Regeringen anslår 21 miljoner kronor som ska täcka kostnaderna för den nya polishögskolan samt användas vid bekämpning av miljöbrott. Flera myndigheter menar att detta är omöjligt och uttrycker oro för att den nya miljöorganisationen hamnar i en polisiär svacka då det gäller bekämpandet av miljöbrott. Vår uppfattning är att det är av största betydelse att personalsituationen inom polisen snabbt förbättras och att arbetsuppgifterna ses över. Och därför anslår vi kristdemokrater 180 miljoner kronor utöver vad regeringen har anslagit till polisens verksamhet. Kriminalvården har under de senaste åren genomfört stora rationaliseringar. Alla har inte varit positiva. Vi anser att regeringen i stället borde ha utökat resurserna och satsningarna på en av de få institutioner som i dag har möjlighet att förändra livssituationen för tusentals brottslingar och även brottsoffer. I stället lovar regeringen i budgetpropositionen att "de ytterligare rationaliseringar som behöver göras ska genomföras utan att verksamheten drabbas." Det arbetet kommer vi att följa med stort intresse. Undersökningar med fokus på internernas bakgrund och sociala förhållanden visar inte helt oväntat att intagna har en mycket problematisk bakgrund, utöver den rent brottsliga. Ca 55 % är återfallsförbrytare. Regeringen medger också i propositionen att kriminalvårdens möjligheter att förebygga brott ska tillvaratas bättre och att verksamheten borde inriktas på att den dömde inte återfaller i brott. Denna insikt är glädjande, och vi delar den till fullo. Det sitter alltfler psykiskt sjuka personer i våra svenska fängelser i dag, och den siffran ökar. Ska kriminalvården i framtiden ha ansvaret för de personer som så att säga ligger i gränszonen för bedömningen psykiskt sjuka, måste de också ha en adekvat vård. Resurser måste frigöras för sådan verksamhet och psykologer, terapeuter och annan lämplig personal anställas. I regeringens proposition framhålls att narkotika är ett sällsynt problem på majoriteten av landets anstalter och häkten. Regeringen skriver att endast 10 % uppger att de har dagliga problem med droger. Efter att ha besökt en rad anstalter, intervjuat personal och interner, så kan jag konstatera att den bild som regeringen ger inte riktigt stämmer med verkligheten. Enligt uppgift är det troligare att det är på endast 10 % av anstalterna som droger förekommer sällan eller aldrig. Dessa misstankar bekräftades av Kriminalvårdsstyrelsen som rapporterade den högsta siffran under en tioårsperiod 1998 - 5 000 av 9 500 interner missbrukade narkotika. Vi anser att samtliga institutioner ska hållas drogfria. Drogtest bör användas i större utsträckning i situationer där personalen misstänker missbruk. Kriminalvårdsstyrelsen konstaterar att omfattningen av kontrollåtgärder på anstalter och i häkten i form av grundliga visitationer och urinprovtagningar har minskat. Detta måste ändras, så att personalen hinner med och har instrument för att få kontroll över narkotikan på våra anstalter. Vi kan inte heller acceptera att motivations och behandlingsplatserna för narkotikamissbrukare har minskat. Vi vill tvärtom utöka dessa. Anhöriga påverkas också oerhört mycket av fängelsestraffet. Därför tycker vi att det är viktigt att utvidga verksamheten, så att anhöriga kan komma och besöka dem som sitter i fängelse. När jag besökte Hall i somras var det 30 grader varmt. En livstidsdömd pappa fick ta emot fyra av sina barn som han skulle umgås med från kl. 9 på morgonen till kl. 18 på kvällen i en liten lägenhet. Det var ju bra i sig. Det är fint att vi har fått besökslägenheter. Men tänk om vi kunde utveckla denna verksamhet, så att det skulle kunna vara möjligt för dem att umgås under mer naturliga förhållanden än vad som skedde på Hall i somras när jag var där. Herr talman! Regeringen skriver i budgetpropositionen att "det övergripande målet för rättsväsendet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och uppfylla kraven på rättstrygghet och rättssäkerhet. För att nå dessa mål krävs ett ändamålsenligt och effektivt rättsväsende som tar sin utgångspunkt i medborgarnas krav på snabb handläggning, hög kompetens, hög servicenivå och god tillgänglighet". Vi kristdemokrater ställer oss bakom dessa mål, men vi ställer oss frågande till hur regeringen med hänvisning till den framlagda budgeten ska kunna nå de uppställda målen.

Herr talman! Jag har en fråga till kristdemokraterna nu när vi har hört uppräkningen och beskrivningen av de problem och behov som finns inom rättsväsendet. Om jag börjar med polisväsendet så talar kristdemokraterna om att återanställa civilanställda, så att 700 poliser ska kunna komma ut. De talar om att det måste finnas resurser hos Rikspolisstyrelsen, så att Nationella insatsstyrkan ska kunna användas utan att det blir något underskott. Det innebär att man måste tillföra mer medel till Rikspolisstyrelsen för att göra en anpassning till just detta, annars får man dra in pengar från de andra länspolisorganisationerna. Kristdemokraterna talar också om de unga brottslingarna och vad man ska göra för dem, om att förundersökningar läggs ned och att anslagen för detta också måste öka. Då undrar jag om kristdemokraterna menar att de 180 miljoner kronor som kristdemokraterna anslår för nästa år ska räcka till allt detta. När jag har räknat på detta är detta en mycket liten ökning. Det är viktigt att säga. Herr talman! Beträffande kriminalvården håller jag med om att det finns problem. Och jag önskar att man kunde satsa mycket mer. Ragnwi Marcelind räknade upp de psykiskt sjuka som skulle kunna få vård - terapeuter och kuratorer. Hon talade om narkotikan och om att fler test och visitationer skulle göras. Hon sade att motivationsavdelningarna skulle utökas, att besökslägenheterna skulle förbättras, osv. Allt detta ska ske med 30 miljoner kronor. Jag är mycket intresserad av att få veta hur kristdemokraterna kan få pengarna att räcka till så mycket. Då kanske vi också kanske använda oss av dessa knep.
Herr talman! Tack så mycket, Alice Åström, för de mycket intressanta frågorna. Självklart räcker inte 180 miljoner kronor till att uträtta allt detta. Men tillsammans med de 11 miljarder kronor som Alice Åström har stått och pläderat för ska räcka till polisverksamheten såsom den ser ut i dag, tror jag ändå att vi med 180 miljoner kronor ytterligare kommer ett stycke till på rätt väg. Min förhoppning är att vi fortsättningsvis som majoritet i justitieutskottet ska kunna tillföra mer resurser till denna verksamhet. Även om jag kan dela vissa av Alice Åströms tidigare påståenden i hennes inlägg om att det också krävs insatser på det sociala området så räcker inte det, utan vi ser en samhällsutveckling där även välfärden drar med sig kriminalitet. Då är det viktigt att ha resurser att sätta in. Jag är medveten om att de pengar som kristdemokraterna vill tillföra utöver regeringens budget inte räcker till allt detta. Men tillsammans med de pengar som regeringen och majoriteten har anslagit kan vi gå vidare mot det mål som jag tror att vi tillsammans är eniga om, nämligen att förbättra systemet på våra anstalter och fängelser. För att återknyta till våra anstalter finns det väldigt många vackra skrivningar i våra handlingsplaner för hur vården ska se ut på våra anstalter. Jag besökte Kumla i måndags och satt och talade både med personal och med interner i timmar. Och vad får jag gång på gång höra när jag kommer ut i verkligheten? Jo, jag får höra att de vackra skrivningar som finns i programförklaringarna inte utförs i verkligheten. Det kanske är ett första steg att förbättra situationen på anstalterna - att vi verkligen genomför det som vi har skrivit så vackert om i våra betänkanden. Människor ska få adekvat vård, de individuella handlingsplanerna ska skrivas och utvärderas och människor ska få gå igenom de test och bedömningar som gör att man kan se vilka insatser varje enskild individ behöver för att komma ifrån sin kriminella bana.
Herr talman! Det var åtminstone tacksamt att få höra av kristdemokraterna att inte ens deras satsningar skulle räcka speciellt långt. Grunden är ju egentligen de 11 miljarder som man lägger till exempelvis polisväsendet. Jag är helt överens med Kristdemokraterna om att det visst finns behov och områden där man behöver satsa. Men man måste ändå göra denna avvägning. Men jag tycker, herr talman, att det vore hedervärt om oppositionen också kunde vara så tydlig att man erkänner att det man skjuter till bara kommer att ha en marginell betydelse. Detta fick vi ju också lite grann svar på här. Oppositionen målar hela tiden upp en skräckbild av rättsväsendet, och säger: Om vi fick skjuta till resurser så skulle allting bli mycket bättre. Det är inte sanningen! Skillnaden är i stället marginell. Därför tycker jag att man också ska vara så ärlig så att man säger det. Jag tror nämligen att det finns en risk med att svartmåla en verksamhet på det sättet man nu gör. Om oppositionen sedan i realiteten hade makten och fick igenom sina budgetförslag, och detta inte skulle förändra något skulle det snarare öka politikerföraktet. Det är något som vi alla bör ta ansvar för. Därför är det bra att kristdemokraterna säger: Detta kanske skulle kunna göra lite, men det skulle inte räcka till allt det som vi beskriver att vi skulle vilja.
Herr talman! En sak som jag tror ökar politikerföraktet, Alice Åström, är när man hela tiden backar från sina tidigare ställningstaganden. Jag tycker faktiskt att Alice Åström gör det gång på gång. I debatten försöker hon hela tiden försvara polisens resurser därför att hon nu sitter i en regeringskoalition med Socialdemokraterna. Samtidigt försöker hon väga in att Vänsterpartiet självfallet också ser att polisen behöver mer resurser. Men för att kunna rädda situationen går Alice till ytterlighet och säger: Det är egentligen inte polisen som behöver mer resurser, utan det är socialtjänsten. Jag tror inte det. Jag tror att kriminalstatistiken och det som sker i de kriminella sammanhangen är steg i en utveckling som inte enbart har social påverkan. Det handlar i stället om att vi lever i en tid som är alldeles speciell. Därför måste resurser sättas in. Jag är medveten om att mina 180 miljoner inte kan göra allt - men de är bra mycket bättre än minus 180 miljoner, som Alice Åström anser vara tillräckligt. Jag återkommer till frågan om fängelser. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi utvärderar detta. Alice Åström sade i sitt anförande att personalen inom kriminalvården inte har minskat. Men det är dock så att 900 anställda har slutat inom kriminalvården under 90-talet.

Herr talman! I tisdags, den 30 november, tog fyra stora svenska tidningar på allvar upp kampen mot nazismen, rasismen och den organiserade brottsligheten. Dessa extrema, farliga rörelser har det gemensamt att de var och en utgör ett hot mot demokratin, människovärdet och det fria ordet. Den kampanj som tidningarna därmed kan sägas ha inlett har skapat en utomordentligt stor uppmärksamhet. Det välkomnar vi i Centerpartiet. Vi är nämligen helt övertygade om att det enda effektiva sättet att mota dessa krafter är just att hela samhället, hela folket, på bred front reser sig upp och som en man säger ifrån. Dessa mörkrets krafter vill föra Sverige och Europa ett halvt sekel tillbaka i utvecklingen - till de mörka 30 och 40-talen. De vill skrämma oss som höjer våra röster emot dem till tystnad. Vi ska inte låta dem lyckas! För att bekämpa och besegra dessa mörkerkrafter måste vi ta deras gärningar och agerande i olika sammanhang på största allvar. Förra året rapporterades närmare 1 000 brott med kopplingar till extremnationalistiska partier, individer och grupper. Det sammanlagda antalet brott med högerextrema inslag fördubblades mellan åren 1997 och 1998. Enligt Säkerhetspolisen finns det ingenting som tyder på att de här brotten inte skulle fortsätta att öka även i år. Historikern och nazismforskaren Heléne Lööw bedömer att det nazistiska och rasistiska våldet har trappats upp. Det är dessutom på det viset att ingen annanstans i Europa har nazistiska organisationer tagit till sådana grova medel som just i Sverige. I den enkätundersökning som de fyra tidningarna lät landets alla åklagare besvara framkommer det bestickande uppgifter. Mer än var tredje åklagare har varit med om att en förundersökning måste läggas ned på grund av att inblandade parter blivit skrämda till tystnad. Tre av fyra åklagare uppger att de har haft mål där vittnen skrämts till tystnad. I vart femte fall har det handlat om hot från den organiserade brottsligheten - från kriminella mc-gäng och nazister. Sex av tio åklagare har själva blivit hotade. Tidningarna undersökte också 1 000 slumpvalda poliser - poliser som ytterst bär ett särskilt ansvar för att försvara och upprätthålla demokratins värden när dessa står på spel. Nio av tio poliser uppger att hoten mot rättsväsendet ökar. Flera vittnar om att de inte vågar ingripa mot vissa brottslingar av rädsla för vad som kan hända familjen. Så här kan det bara inte fortsätta! Den här utvecklingen är skrämmande och oacceptabel. Detta kan vi inte stillatigande finna oss i. Vad beträffar de högerextrema grupperna är deras uttalade mål att ta makten i samhället - med våld om så krävs. Låt oss inse det. Låt oss ta detta på allvar. Låt oss bekämpa dem med alla till buds stående demokratiska medel. Låt oss skapa en nolltolerans mot allt de företar sig, vare sig det är våldsbrott eller enkla trafikförseelser. Herr talman! Det är inte bara de yttre hoten mot rättsväsendet som oroar Centerpartiet. I ett demokratiskt samhälle är medborgarnas förtroende för och tillit till rättsväsendet avgörande. Vi i Centerpartiet har med stor oro noterat att många människor till följd av de senaste årens utveckling inom rättsväsendet upplever att rättssäkerheten och rättstryggheten har blivit naggad i kanten. De senaste åren har nämligen inneburit kraftiga besparingar, omorganisationer och centraliseringar. Jag hävdar att människors oro måste tas på allvar. Respekten för rättsväsendet och hur det fungerar är nämligen i den meningen beroende av medborgarnas förtroende. Läget är föjande: Människor känner sig rättslösa och fyllda av vanmakt. Människor resonerar som så att de slutar anmäla brott till polisen eftersom de vet att det inte lönar sig - brottet kommer ändå inte att klaras upp. De ringer polisen, men kommer inte fram eller får inte hjälp. Handläggningstiderna ökar. Mål och ärenden hos våra domstolar och myndigheter drar ut åratals på tiden. Centerpartiet anser att samhället aldrig kan eller får godta en accelererande utveckling där enskildas trygghet och rättssäkerhet står på spel. Med den utgångspunkten har vi i vår partimotion Ökad trygghet och minskad brottslighet presenterat närmare 40 förslag till hur vi kan stärka och återupprusta rättsväsendet. Den satsningen har vi i vårt budgetalternativ kompletterat med ekonomiska kraftsatsningar. Centerpartiet föreslår en halv miljard mer än regeringen till rättsväsendet. Resurserna till polis och rättsvårdande myndigheter förstärks kraftigt med vårt budgetalternativ. Vi kraftsamlar framför allt inom tre områden, inom polisen, inom domstolsväsendet och inom kriminalvården. Våra åtgärder innebär bl.a. polisiär närvaro i varje kommun och varje stadsdel dygnet runt. Vi vill även ha en glesbygdsfaktor vid fördelning av polisresurserna. Vi vill ha närpoliser eftersom deras brottsförebyggande arbete i en bred samverkan är så viktigt. Men vi vill ha tjänsterna besatta. Vi välkomnar fler och decentraliserade utbildningsplatser, men det tar ju tid innan det får verkan på fältet. Därför vill vi ha fler civilanställda. Låt poliserna göra det de är bra på! Men reservpoliser som ger A och B-lag yrkar vi avslag på. Vi vill ha nedkortade handläggningstider i domstolarna och hos de övriga rättsvårdande myndigheterna, en ökad samverkan och ett gemensamt IT-stöd. Dessutom vill vi att kriminalvården ges resurser för att förhindra återfall i brott. Vi vill ha en bättre satsning på rehabilitering, alldeles särskilt när det gäller unga och förstagångsförbrytare. Vi vill ha en satsning på missbruksvård och psykiatrisk vård inom kriminalvården. Platsbristen på anstalter och häkten måste avhjälpas. De drogfria anstalterna är snart ett minne blott. Det gäller att göra någonting åt narkotikasituationen. Det räcker inte med att skriva och säga att det ska vara narkotikafritt. Inom kriminalvården behövs det stöd och en bättre samverkan med kommunerna för att förbättra utslussningen och hindra återfall. Jag tänker fördjupa mig lite mer i frågan om domstolsväsendet. Domstolarna kan på goda grunder sägas vara något av demokratins ryggrad. Domstolarna spelar en oerhört väsentlig roll i det demokratiska samhället och är en nyckelaktör inom rättsväsendet som mycket cirklar kring. Faktum är att våra domstolar är hårt pressade nu. Det har jag fått många konkreta bevis för och vittnesbörd om under de senaste veckorna i de kontakter som jag har haft med personal på Domstolsverket. Arbetsbelastningen inom hovrätter, kammarrätter, länsrätter och regeringsrätt är oroande. Vi ser nu att förhandlingstiderna ökar, genomströmningstiderna ökar och antalet inkomna mål ökar, men antalet avgjorda mål minskar. Därför har Centerpartiet i sitt budgetalternativ lagt den största delen av den halva miljarden på domstolsväsendet. Vi anser att det är logiskt och naturligt eftersom det är där de största behoven finns. I söndags nåddes vi av larmrapporter där det uppgavs att 350 jobb vid landets domstolar riskerar att försvinna inom de närmaste tre åren mot bakgrund av Domstolsverkets sparbeting. Det är med oro vi i Centerpartiet ser på Domstolsverkets sparkrav. Vi fruktar att sparkravet kommer att gå ut över de mindre tingsrätterna och leda till en centraliserad tingsrättsorganisation. Vi borde ha tagit lärdom av de tidigare omorganisationerna inom rättsväsendet. Att bara lägga ett generellt besparingskrav utan att ange i vilken riktning verksamheten bör gå förmedlar en känsla av att kravet inte är särskilt realistiskt. Det är en sak att modernisera och reformera domstolsväsendet, och en sådan utveckling ställer vi i Centerpartiet upp på och bejakar, men att svälta ut tingsrätter för att effektivisera verksamheten tycker vi är stötande och oansvarigt. Vi är beredda att vara med och ta ansvar för att reformera och modernisera domstolsväsendet. Vårt absoluta krav för detta har varit och är att förändringarna måste ske under riksdagens överinseende och under politiskt ansvar. Förändringarna måste ta fasta på det goda i dagens struktur. Det är en självklar utgångspunkt för oss att det ska vara en fortsatt decentraliserad organisation. En konstruktion där domkretsarna utvidgas men där verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i flera domstolar vore ett alternativ värt att studera närmare. Den utvidgade domkretsen kunde ha en gemensam ledning och en gemensam administration men i övrigt handlägga den löpande verksamheten vid den för parterna närmaste domstolen. Genom att öka samverkan inom och mellan domstolsslagen skapas också möjligheter att bibehålla dagens decentraliserade struktur. De försök som gjorts och som ännu pågår bör utvärderas och erfarenheterna spridas. I övrigt går tyvärr många av de åtgärder regeringen föreslår i sin budgetproposition beträffande domstolsväsendet i fel riktning. Detta gäller inte minst regeringens planer på att centralisera inskrivningsverksamheten. Även om vi kan dela regeringens bedömning att domstolsväsendet behöver renodlas anser vi att den av regeringen föreslagna lösningen inte är den optimala. Medborgar och sakägarperspektivet talar stark emot den av regeringen föreslagna organisationen. En medelstor inskrivningsmyndighet tar i och för sig inte emot så många besök per dag, men antalet telefonfrågor är stort. Det är en fördel om den som svarar känner fastighetsförhållanden och bygden. Vi anser också att man inte ska ta det här steget förrän man helt klart vet hur man ska ha hela organisationen inom domstolsväsendet. En annan viktig del handlar om nämndemännen. De har en viktig demokratisk del i domstolsarbetet. För att få en kår som speglar samhället måste det till en översyn av deras arbetsvillkor. Det är svårt att vara ensam och ta ett grepp över hela rättsväsendet. Jag har försökt att ta upp de viktigaste sakerna. Herr talman! Jag står bakom de särskilda yttrandena och alla våra reservationer. Jag yrkar bifall endast till reservation 8 och reservation 18. Med detta vill jag också ha sagt att det viktigaste är att vi har en effektiv verksamhet och att vi får ytterligare resurstillskott för att garantera rättssäkerheten även i framtiden.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i hela den första delen av Gunnel Wallins anförande om vikten av kampen mot nazismen. Man ska reagera vid varje tillfälle. Det är oerhört viktigt att hela samhället reagerar på detta. Där finns det mycket att göra. Likadant är det inom rättsväsendet där vittnen hotas. Det är någonting som vi måste återkomma till och diskutera. Vi måste vidta de åtgärder som behövs för att komma till rätta med detta. Herr talman! Sedan kan jag inte låta bli att, precis som med Kristdemokraterna, titta lite grann på Centerpartiets budgetalternativ. Gunnel Wallin säger att med deras politik och deras förslag ska man kunna ha en polis på plats i varje kommun och i varje stadsdel dygnet runt. Det är en väldigt bra ambition. Men när jag tittar på Centerpartiets budgetalternativ ser jag att man skjuter till 65 miljoner kronor till polisväsendet nästa år. Vi vet att polisväsendet kostar 60 miljoner per dag. Då måste jag ställa en fråga: Hur anser Centerpartiet att man ska kunna göra detta med 65 miljoner?
Herr talman! Jag kan förstå frågan. Jag är glad över den första delen av inlägget. Jag sade också att vi alla måste ställa upp som en man för att tydligt markera situationen i vårt rättssamhälle. När det gäller resurserna sade jag också allra sist att det är viktigt att vi har en effektiv organisation, men det behövs också ett visst resurstillskott. Med de ca 40 förslag som vi har i vår partimotion har vi visat på olika sätt att gå till väga för att få en effektiv organisation. Men jag inser också att det är blygsamt i sammanhanget, och det kan hända att man skulle ha kunnat göra en annan fördelning. Jag tycker att det är viktigt att signalera att vi är medvetna om att resurstillskottet är knapert. Vi måste också prioritera dem som arbetar inom rättsväsendet och ge dem en respektabel ersättning för det både fysiskt och psykiskt påfrestande arbetet. De måste få lön för den mödan.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket som är positivt. I Centerpartiets motion finns det många förslag som också finns med i majoritetstexten. Vi har varit överens i väldigt många frågor. Det kommer säkert att fortsätta så framöver, för Centerpartiet har många konstruktiva förslag när det gäller att få ett effektivare rättsväsende. Men jag vill ändå poängtera, herr talman, att det är precis det som vi i majoriteten signalerar - vi ökar resurserna till polisen, och vi ökar även resurserna till domstolsväsendet. Det står också tydligt i betänkandet att majoriteten avser att återkomma i vårbudgeten för att eventuellt skjuta till resurser. Det här är ju marginella skillnader. Sedan, herr talman, vill jag lyfta upp en annan fråga. Det gäller diskussionen om domstolarna och de besparingskrav som finns där. Ser Centerpartiet något samband mellan det oerhört höga löneavtal på domarsidan som nu kom till och den ekonomiska situation som finns där? Om man inom olika sektorer helt plötsligt sluter avtal som ger enorma löneökningar, anser då Centerpartiet att vi automatiskt ska tillföra de resurserna? Måste inte också varje organisation ta ansvar för löneavtalen och de effekter de ger på verksamheten?
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man ger långsiktiga tydliga anvisningar för all verksamhet, och inte något hackat och malet, så att man vet vad man har att utgå från. Sedan är det viktigt att koppla till verkligheten, för det är ändå den som gäller. Det är två viktiga principer som jag tycker att man ska ha med sig. Jag tycker att man borde ha sagt vad som gäller redan nu, i stället för att återkomma i vårbudgeten. Man borde ha angivit riktlinjerna så att vi vet vad vi har att rätta oss efter. Så till det här med löneavtal. Tittar man på just domstolsväsendet kan man fråga sig: Vilka är det man har möjlighet att säga upp vid en besparing? De flesta har ju livstidsanställningar. Det är de som kostar minst som man har möjlighet att säga upp. Det tycker jag inte är någon god ekonomi.